Herr talman! Det är med yttersta tvekan jag begär ordet i denna debatt, men jag kan i alla fall inte underlåta att säga några ord. Herr Karlsson i Huskvarna talar om kontakt med verkligheten. Jag har upplevt det mycket starkt vid de många samtal som jag har haft med patienter och f.d. patienter, där man just har framfört klagomål över att man många gånger blir behandlad såsom ett levande kolli. Herr Karlsson menar att vi har ju kuratorerna. De utför det arbete som det här är fråga om. Men det är en sanning med modifikation. Det är visserligen sant att kuratorerna utför uppgifter som exempelvis kontakt med de sociala myndigheterna. De har vissa andra kontakter och hjälper patienterna till rätta både på sjukhuset och utanför sjukhuset, tar kontakt med anhöriga osv. Men det finns uppgifter som dessa kuratorer inte gärna vill åtaga sig, exempelvis att hjälpa patienten att föra talan mot det egna sjukhuset och därmed komma i konfliktsituation gentemot läkarna eller vårdpersonalen på det egna sjukhuset. Vid alla de samtal som jag haft med patienter och f. d. patienter har jag mycket starkt upplevt önskvärdheten av att de har ett organ, en institution att vända sig till, att få framföra sina klagomål och få sin sak prövad. Det är nog gott och väl att de vet om sina rättigheter, men har de inga möjligheter själva att ta vara på rättigheterna, vad hjälper det då att de vet om dem? Jag anser det alltså vara av ytterst stort värde om man tillskapar just ett sådant organ som det här är fråga om. Jag tror det skulle vara värdefullt både humanitärt och inte minst samhällsekonomiskt om man genomför en sådan här reform. Beträffande det samhällsekonomiska kan man säga så här: Man kan utan tvekan i många fall vinna en snabbare rehabilitering för de sjuka om patienten erbjudes tryggare ställning under tiden för sjukhusvården. Jag instämmer helt i vad fru Eriksson i Stockholm säger om önskvärdheten av kontakt, alltså att patienten skall ha någon att tala med. Patienten i dag får inte behandlas som ett levande kolli.
Nr 56 Herr talman! Jag skulle vilja fråga herr Börjesson i Falköping om Onsdagen den patienterna på de svenska sjukhusen behandlas som levande kollin. Det 12 april 1972 här anförandet av herr Börjesson är ju ett angrepp på läkare och på — — — — sjukhuspersonal över huvud taget, att de inte skulle fylla sin uppgift. Och Patientombudsmän det angreppet betraktar jag som verkligt allvarligt därför att såvitt jag vet OCh vårdombudsmän m.m. gör den svenska sjukhuspersonalen en utomordentlig insats när det gäller vården. Om man angriper vården på de svenska sjukhusen är man ute på mycket felaktiga vägar — och jag kan inte av herr Börjessons tal om ”levande kollin” utläsa annat än att det är fråga om detta. Självfallet finns det människor på de svenska sjukvårdsinrättningarna som är som levande kollin när de kommer in men som är fullt friska när de går ut från sjukvårdsinrättningen. Det var ett mycket egendomligt val av uttryck som herr Börjesson här gjorde sig skyldig till, och jag är angelägen om att fråga honom om man skall betrakta hans anförande såsom en stark kritik av dem som utför sjukvårdsarbetet i vårt land. Själv drog jag den klara slutsatsen att det var på det sättet. Till fru Nancy Eriksson som höll ett vackert, välsvarvat, hyggligt och snällt tal vill jag säga att jag inte har någonting att invända, om man kan skapa goda kontakter på sjukhusen. Att ha någon att hålla i handen när man är sjuk är naturligtvis mycket värdefullt, men ge ett enda recept, fru Eriksson, på hur det här skall klaras upp. Jag förstår ju att fru Eriksson inte ville godkänna patientombudsmännen, men om man skall åstadkomma några resultat som fru Eriksson önskar måste man i så fall ha något annat att sätta i stället. Vi är inte så kallsinniga inom utskottet att vi inte inser att det är oerhört värdefullt och riktigt att det finns kontaktmöjligheter inom sjukvården lika väl som inom andra områden. Det är något mycket viktigt som kan bidra till att patienten tillfrisknar tidigare osv. På denna punkt finns det ingen skillnad mellan vårt betraktelsesätt och fru Erikssons. Men eftersom fru Eriksson efterlyser att något sker och säger att vi har löst sjukvårdsfrågorna i stort men att det nu gäller att ge sig in på detta viktiga och besvärliga område, skulle det vara intressant att få litet mera vägledning än ett tal så där i största allmänhet. Jag skulle vilja ha besked om hur det skall gå till att åstadkomma den patientdemokrati som vi är angelägna om att införa, om detta är möjligt. Eftersom vi nu hos oss har talesmän för detta krav, skulle det vara nyttigt för oss i utskottet att få ett besked av fru Eriksson om hur hon har tänkt sig att genomföra detta.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger att mitt anförande är ett våldsamt angrepp på den svenska läkarkåren och på sjukvårdspersonalen. Att jag talar om levande kollin är riktigt, men märk väl att det är fråga om hur många patienter upplever sin situation. Jag har inte sagt att de skulle vara levande kollin men däremot att många patienter — inte alla — upplever sin egen situation så att de känner sig som levande kollin. Jag vill inte på något vis rikta ett angrepp vare sig mot läkarkåren eller mot sjukvårdspersonalen. De utför ett förtjänstfullt arbete och är värda ett tack för det, men det kan inte hjälpas att många patienter — om än 141 inte alla — i vissa situationer behöver någon att vända sig till för att pröva sin sak och kunna få hjälp när de behöver sådan. Jag vill alltså säga till herr Karlsson: Märk väl att jag icke har sagt att patienterna är levande kollin. Vad jag däremot har sagt är att många patienter upplever sig såsom varande ett levande kolli.
Herr talman! Anledningen till att jag avvisar tanken på vårdombudsmannen är i viss utsträckning att jag är rädd att man förstorar frågorna om man, som det sades, skall ha skrivhjälp för att kunna klaga och göra hänvändelser genom ombudsmän. Det som krävs för att man skall få sin rätt är inte i första hand något slags rättegång. Jag var på ett möte med patienter och läkare för ett par dagar sedan. Vad var det man var missnöjd med? Jo, t.ex. att en diabetiker inte får den mat han skall ha, att maten är borta när han kommer fram till bordet. Patienten tycker att det är otrevligt att kräva den mat han är ordinerad eller att säga till att någon annan har ätit upp den. Vidare var man missnöjd med att få sitta och vänta i många timmar på ett prov eller sitta och vänta på fel ställe inom sjukhuset — någon borde ha kunnat ge upplysning om hur det skulle vara. Man efterlyste också vänlighet hos några läkare som brukade avfärda patienterna på ett mindre trevligt sätt. Varför kan inte detta komma fram på annat sätt än genom ett offentligt möte? Borde det inte finnas möjligheter för landstingens och sjukvårdsdirektionernas medlemmar och för läkarna att regelbundet möta patienter? Att ordna sådana träffar varje vecka borde inte vara omöjligt någonstans. Det skall inte behövas ett skriftligt förfarande, eller riktas krav på att någon skall avsättas eller att ersättning skall utges osv. Många gånger är det små ting. Och att den läkare som är ovänlig inte har sina kollegers gillande, upplevde jag i förrgår. De andra läkarna var mycket besvärade. Drar man upp sådana exempel vid sammankomsterna, tror jag, att mycket skulle ordna sig. Det förekommer ju föräldraträffar och föräldraföreningar, och man borde kunna finna liknande former för omedelbara kontakter mellan patienter och de styrande inom sjukhusen.
Herr talman! Nu tycker jag att vi har kommit ner på verklighetens mark. Nu rör det sig tydligen enligt fru Eriksson i Stockholm om en organisationsfråga på sjukhusen, och jag vill gärna understryka att det säkert finns oändligt mycket att göra för att få organisationen där att löpa bättre och ge ett bättre resultat. Om fru Eriksson håller sig på det området har jag full respekt för vad hon säger. Jag tycker också att det finns anledning för dem som sysslar med sjukhusfrågor att verkligen ägna sig åt den sidan av saken. Herr Börjesson i Falköping har mildrat sitt uttalande om de levande kollina. Jag hälsar med tillfredsställelse att herr Börjesson tog avstånd från sitt eget tal i det fallet. På den punkten vill jag säga att detta är en fråga som gäller våra landsting. Varför har det inte gjorts någonting i Skaraborgs län, där herr Börjesson har stort inflytande? Varför har ni inte där gjort någonting för att åstadkomma den patientomvårdnad som herr Börjesson nu försöker att via en motion få fram ett beslut om? Gå Nr 56 direkt till gräsroten, herr Börjesson i Falköping — då har ni möjlighet att Onsdagen den klara uppgiften mycket snabbare! Det tror jag är det rätta sättet att 12 april 1972 arbeta i en demokrati. SERA eg NAS RPS Patientombudsmän
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger att jag har mildrat tonen i mitt senaste inlägg. Det vet jag inte om jag har gjort. I så fall är det tonläget jag har ändrat, ordalydelsen är nog densamma. Men herr Karlsson i Huskvarna är öm på tårna, när han reagerar på det här sättet. För någon tid sedan deltog jag på Falbygdens sjukhus i ett möte av det slag som Nancy Eriksson talade om. Patienterna fick träffa sina läkare, och de uttalade just de ord som jag har anfört här. Ingen av läkarna reagerade och ingen bland publiken gjorde det. Vad jag har talat om bygger på egna erfarenheter. Jag kan säga utan överdrift att det knappast går någon vecka utan att jag har två, tre eller fyra samtal från patienter som vill ha råd och hjälp i den mån min tid tillåter, och givetvis ställer man sin tid till förfogande när det gäller att hjälpa sina medmänniskor. Jag kan försäkra herr Karlsson att jag skall arbeta vidare i den här frågan. Jag skall besvära landstinget i Skaraborgs län och jag kommer att besvära riksdagen till dess att det blir ett annat sakernas tillstånd.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att man nu hade fått ner debatten på hushållsplanet. Då vill jag säga att när jag drog upp dessa frågor genom motion i riksdagen från början hade jag också uppe frågan om ett ekonomiskt skydd för patienter som blivit behandlade fel. Jag ville inte att skulden skulle fastställas och utkrävas av läkaren eller sjuksköterskan utan bara ha konstaterat att patienten lidit skada och hade rätt till ersättning. Den frågan har inte lösts, men den faller vid sidan om dagens debatt. När det gäller vårdombudsmannen som vi i dag diskuterat har jag förstått det så att det är just på det lokala sjukhuset som man vill ha ett kontaktforum. Det är inte underligt om man intresserar sig för den frågan, därför att läkaren har hittills haft en helt suverän ställning på ett sjukhus, och för tio år sedan skulle det säkerligen inte ha kunnat förekomma i riksdagen att man gått upp i talarstolen och krävt rätt att ingripa i den nästan gudomliga ordningen på ett sjukhus gentemot en läkare och en styresman. Det är naturligtvis en demokratisk utveckling över huvud taget som gör att man kan ta upp frågan, och då kan man diskutera hur det lämpligast bör ske. Därför kom vi ner på detta s.k. lilla plan, men därmed är inte hela rättsläget uppklarat för en patient. Det finns även andra åtgärder som måste vidtas.
Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma i de tankegångar som fru Nancy Eriksson fört fram här. Jag vill också tacka för att hon fört in så många seriösa synpunkter i debatten. Men jag undrar ändå om hon inte något litet missförstått vad vårt krav på en vårdombudsman egentligen 143 går ut på. Vi vill inte ha någon ställföreträdande justitieombudsman för detta område utan vad vi vill ha är en hjälp för de sjuka, någon som man kan prata med, ungefär vad jag föreställer mig att professor Rexed menar i Dagens Nyheter när han säger att det behövs en klagomur. För att undanröja missförstånd om eventuella angrepp på läkarkåren och på vårdpersonalen vill jag framhålla att kravet på en vårdombudsman, herr Karlsson i Huskvarna, inte är något angrepp på läkarkåren och övrig vårdpersonal. Det vore lika orimligt att föreställa sig detta som om man skulle säga att kravet på en justitieombudsman är ett angrepp på statstjänstemännen eller att kraven på revisorer i en styrelse skulle vara ett angrepp på kassören. Så är det inte. Vi vill förbättra situationen för de människor som behöver denna reform och därmed punkt. Varför har ni inte gjort något, upprepar herr Karlsson igen. Jag har för min del sagt att vi har tagit många folkpartiinitiativ ute i landstingen. Jag skall inte gå in på de enskilda fallen. Men vad har egentligen herr Karlsson för rätt att fråga oss i folkpartiet om det? Hans utgångspunkt är ju att man inte skall göra något. Nu kan emellertid riksdagen göra något. Jag yrkar därför, herr talman, än en gång bifall till reservationen 1.

Herr talman! Folkpartiet har till årets riksdag väckt en partimotion för en bättre anpassning av arbetstiderna till människornas behov. Vi har i Sverige nått ganska långt när det gäller en generell 145 arbetstidsförkortning. Snart kommer de flesta människor att ha 40 timmars arbetsvecka, femdagarsvecka och 4 veckors semester. Då är frågan: Skall vi nu gå vidare och ta ut de ökade möjligheterna till ledighet i form av en allmän arbetstidsförkortning, med kortare arbetsvecka eller längre semester för alla, eller är det dags att börja försöka att på olika sätt anpassa arbetstiderna till människors olika behov i skilda livssituationer?

Vi har framhållit önskemålet att få större möjligheter till deltidsarbete i olika situationer — när man har små barn, när man studerar, när man blir äldre och kanske när man har politiska och fackliga förtroendeuppdrag eller liknande. Vi har tagit upp frågan om flexibel arbetstid och förordat att staten som arbetsgivare skall gå före och försöka att i ökad omfattning införa flexibel eller individuell arbetstid, som underlättar för människorna att förena arbete med de andra uppgifter som de har i tillvaron. Det tredje förslaget är det som behandlas i det här betänkandet från socialutskottet: möjligheten att i stället för semester ta ut en längre sammanhängande ledighet någon gång under den aktiva perioden. Det förslaget har framförts många gånger tidigare här i riksdagen från folkpartiet — först av Cecilia Nettelbrandt — och därför finns det inte anledning för mig att nu gå in i detalj och utveckla den här frågans alla aspekter. Jag vill bara peka på just det perspektiv som vi vill se denna fråga i, nämligen att det nu gäller att i större utsträckning än tidigare ta till vara möjligheterna att anpassa arbetstiderna efter människors olika, individuella behov.

Behovet av en sådan här längre ledighet någon gång under det aktiva livet kan ha olika orsaker. Det kan vara nyblivna föräldrar som vill ha längre tid att helt ägna sig åt barnen än vad som medges enligt moderskapsförsäkringen. I medelåldern är det många människor som upplever ett starkt behov av förnyelse genom studier eller någon annan form av utveckling, om man tar detta begrepp i vid bemärkelse. Det höga tempot i arbetslivet och den koncentrerade tätortsmiljön utsätter människor för sådana påfrestningar, att en längre tids vila och miljöbyte kan vara av stort värde, utan att det är fråga om en direkt sjukskrivning. Rätten till en sådan längre ledighet kan också underlätta omställning vid byte av bostad eller arbete. Den här tanken ligger helt i linje med folkpartiets förslag om en sänkt och rörlig pensionsålder. Den som så önskar skulle kunna spara ledigheten och därmed gå tidigare i pension. Andra, som föredrar det, skulle kunna ta ut en extra ledighet vid lägre ålder och i stället fortsätta den aktiva perioden något längre. Det här förslaget har tidigare remissbehandlats, och det fanns organisationer som var positiva, men man ansåg att frågan i första hand borde lösas av arbetsmarknadens parter. Det är också vår uppfattning, men vi menar att det finns så många praktiska och ekonomiska problem — anknytningen till socialförsäkringen för att ta en enda sak — som motiverar att staten här engagerar sig och gör ett grundläggande utredningsarbete för att se hur denna fråga skall kunna lösas. Då skulle man också kunna belysa utländska erfarenheter som har gjorts, t.ex. i fråga om lärarna på Island, stålarbetarna i USA och många kategorier i Australien — det är de internationella exempel på att denna fråga har förts till en konkret lösning som vi har givit i motionen. I utskottets betänkande pekar man på en enkät som skulle visa att det inte är så stort intresse för en sådan här längre sammanhängande ledighet. Det är säkert riktigt att det i dag inte är så stort intresse. Det kan bero på olika saker. En orsak kan vara att man inte har konkret klart för sig hur det skulle fungera. Man skall inte ta sådana här opinionsundersökningar alltför allvarligt enligt min uppfattning; man vet att det är mycken osäkerhet i dem. Men det finns en liten tendens till större intresse bland yngre och bland dem som har något längre utbildning. Det skulle kunna tyda på att man om ett tiotal år skulle få betydligt högre intressesiffror om man gjorde en liknande undersökning, eftersom dessa kategorier kommer att vara större i framtiden. Eftersom det finns ett intresse av denna storleksordning så är det motiverat att införa en sådan här möjlighet; det är ju bara fråga om att skapa valfrihet. Herr talman! Jag vill understryka att det här är en framtidssak, någonting som inte kan förverkligas i dag eller i morgon eller nästa år. Men det är en så pass viktig och komplicerad fråga att det är dags att starta förberedelserna nu. Socialdemokraterna hade tidigare, för ett par val sedan, ett slagord — Tänk framåt! Det slagordet har man visserligen övergivit nu, och det här utskottsbetänkandet får väl ses som en av många bekräftelser på det. Men det borde ändå inte vara orimligt att sträcka sig så långt i tänkandet att man startar en förberedelse till förverkligande av möjligheten till längre sammanhängande ledighet.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

Herr talman! Den motion som behandlas i socialutskottets betänkande nr 7 är, kan man säga, en kändis. Första gången den förelåg till behandling i riksdagen var 1966. Sedan har den kommit igen, och den föreligger nu, 1972. Vi får kanske uppleva att den återkommer fler gånger trots den behandling som den har rönt varje gång. Den har naturligtvis fått en viss förnyelse för var gång som den har behandlats i riksdagen, men i sak är det i stort sett samma motion — den är skriven i samma anda. I motionen och reservationen pekas på möjligheterna att ta ut den ökade fritiden i form av en längre sammanhängande ledighet än som faller inom ramen för den ordinarie semestern; därigenom skulle man enligt motionen få en bättre anpassning av arbetslivet till individens önskemål. Gjorda undersökningar, som herr Romanus också hänvisar till, har, trots att de varit bristfälliga, bevisat motsatsen. Intresset är svagt — endast 7 procent av de tillfrågade var intresserade. Det är en mycket liten grupp som man från folkpartiets sida tycks slå vakt om. Det pekas på behovet av en utredning om bl.a. möjligheten till inordning i allmänna försäkringen, och det sägs vidare att denna utredning skulle belysa förhållandena för vissa grupper i andra länder, t.ex. Island, Australien och USA, där vissa överenskommelser lär ha träffats. Redan i förra årets debatt klargjordes att i dessa länder förekommer helt andra semesterförhållanden än i Sverige, varför jag inte skall ta upp kammarens tid med att redogöra för detta. Det framgår också av utskottsbetänkandet att flertalet arbetstagarorganisationer anfört att det här är en fråga som borde lösas avtalsvägen, något som ju underströks också av herr Romanus. Därför skulle det väl kunna sägas att detta problem i första hand är en förhandlingsfråga och en prioriteringsfråga, som också framgår av utskottsbetänkandet. Det har tidigare framförts i utskottsbetänkande att genomförandet av en sådan här ordning skulle medföra mycket höga kostnader och att införandet av en allmän ledighet av detta slag vid en jämförelse med andra aktuella reformer måste bedömas som mindre angelägen. Denna bedömning har enligt utskottets mening fortfarande giltighet. Utskottet vill tillägga att även om man begränsar bedömningen till att avse frågan om hur den enskilde vill tillgodogöra sig en framtida standardförbättring, så torde en längre sammanhängande ledighet komma långt ner på listan. I den till utskottsbetänkandet fogade reservationen framgår att man inom allt fler länder via överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter inför möjlighet till långledighet av här åsyftat slag. Det skulle vara intressant att av herr Romanus få höra vilka försök som förhandlingsmässigt gjorts på området från olika personalorganisationer här i vårt land och hur detta i så fall har tagits upp av dessa organisationer. Något nytt i sak har knappast framkommit i reservationen utöver de förhållanden som tidigare har angivits, och i herr Romanus” anförande framkom väl inte heller något nytt. Herr Romanus pekar på att en socialdemokratisk linje hade varit: Tänk framåt! Nu påstod herr Romanus att vi hade övergivit den. Nej, herr Romanus, vi tänker tvärtom alltid framåt. Men vi tänker inte bara på 7 procent av medborgarna, utan vi tänker på samtliga 100 procent. Det är något som man borde beakta även i folkpartiet. Herr talman! De krav som framförts i motionen och reservationen är för tillfället verklighetsfrämmande och typiskt adresserade till viss grupp. Om man har någon mening med förslaget måste det vara en reform som ger verklig möjlighet för alla, och så är knappast fallet här. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Johnsson i Blentarp gjorde, liksom herr Karlsson i Huskvarna i den förra debatten, ett stort nummer av att den här motionen återkommer och att den har gjort det flera gånger. Ja, herr talman, det är inte så lätt att tillfredsställa den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Tidigare har man ibland fått höra att det är något konstigt när man inte återkommer med motioner som blivit avslagna. Det kan ju ha olika orsaker i olika fall, men ni lär ändå få räkna med att så länge våra motioner avslås och vi tycker att de är riktiga, så återkommer vi. Och ibland kan det ju faktiskt gå som med vårt förslag om en utvidgad länsdemokrati för några veckor sedan, att förslagen bifalls så småningom. Vi skall inte helt ge upp hoppet om riksdagens ledamöter. Någon gång kan man ju tänka om och ta intryck av de argument som framförs. Vi kommer att vara lika envetna på den här punkten som på många andra. Om sedan herr Johnsson i Blentarp liksom en annan framstående socialdemokrat vill kalla det för att vi uppträder som papegojor vet jag inte, men det får vi väl i så fall också försöka stå ut med. Herr Johnsson sade också att folkpartiet här slår vakt om en liten grupp, och det skulle tydligen vara något skumt i det. Den anklagelsen kan jag inte riktigt förstå. Att slå vakt om en liten grupp är något som liberala partier och politiker ofta gör. Även den lilla gruppens rätt och valmöjligheter tycker vi är väsentliga. Det är ett huvudinslag i liberalt tänkande. Poängen med den motion vi här diskuterar är att det inte är så angeläget längre att skära alla över en kam och se till att alla får en med två timmar förkortad arbetsvecka, att alla får ytterligare litet längre semester osv. Vi har kanske nu kommit så långt med den generella arbetstidsförkortningen att det är mera angeläget att människor i olika skeden av sitt liv får möjlighet att ta ut ledigheten på olika sätt. I Amerika är man sålunda inne på tanken att gå över till fyradagarsvecka och i stället arbeta nio eller tio timmar om dagen. För min del tror jag inte alls att det vore en lycklig utveckling, om vi här i Sverige gick över till fyradagarsvecka med långa arbetsdagar. Särskilt för småbarnsföräldrarna tror jag att en sådan utveckling vore mycket besvärlig. Hela kärnpunkten i vår motion är önskemålet om större individuell valfrihet, och det är en sak som också ligger i linje med god liberal tradition. Sedan är det inte heller så allvarligt, om detta krav för dagen inte står levande för mer än en tiondel av dem som svarat på en enkät. Det får då vägas mot andra möjligheter, om man vill skapa valfrihet. Det kan visserligen sägas att de yngre, och de människor som har högre utbildning, i större utsträckning är angelägna om denna möjlighet till längre sammanhängande ledighet. Men vi har inte siktat in oss speciellt på den gruppen och försöker inte att tillgodose de människornas intressen enbart. Det är inte därför som vi har fört fram detta förslag. Jag säger bara att eftersom de grupperna får ökande betydelse i framtiden visar siffrorna ändå — även om man inte skall dra alltför långt gående slutsatser av dem — att detta är ett krav som har framtiden för sig. Det faktum att stora grupper praktiserar detta system i andra länder — bilarbetarna i USA är ju t.ex. ingen liten grupp — visar ju också att det finns intresse för längre sammanhängande ledighet. Att man har en annan semesterlagstiftning i USA ändrar inte det förhållandet. Man har där tydligen i sina förhandlingar prioriterat denna fråga om längre sammanhängande ledighet, och det är väl någonting som vi borde kunna ta intryck av. Jag vill sluta med en fråga: Håller herr Johnsson i Blentarp med oss i vår huvudsynpunkt att vi nu skall försöka komma över från generella arbetstidsförkortningar, lika för alla, till att få större valmöjligheter för människor i olika livssituationer?

Herr talman! Herr Romanus undrade om jag tyckte det var skumt att syssla med en liten grupps intressen. Nej, tvärtom. Man måste syssla med alla gruppers intressen, herr Romanus, oavsett om de är små eller stora. Men här tycks motionärernas intresse helt ha koncentrerats på den lilla gruppen. Vad beträffar valmöjligheterna har vi så stora reformer och krav att tillgodose över ett brett fält, att man måste skjuta de individuella och specialdestinerade frågorna på framtiden. Jag tyckte också att herr Romanus själv gav svaret på sin fråga, när han sade att detta är ett önskemål vars förverkligande ligger långt fram i tiden. Vi har i utskottets betänkande understrukit att av de reformer som är önskvärda kommer den som här föreslagits långt ner på önskelistan. Det dröjer länge innan den reformen kan bli aktuell, så att den stora massan kan tillgodogöra sig densamma — och det är väl meningen att också stora grupper skall få glädje av den? Slutligen pekade herr Romanus på bilarbetarna i Amerika och sade att det är ingen liten grupp. Nej, förvisso inte. Det är en mycket stor grupp. Men vi har understrukit — och herr Romanus underströk det själv — att man i Amerika har helt andra semesterlagar, andra arbetstidslagar och andra arbetstidsförhållanden än vi har här i Sverige, och därför är det inte relevant att där göra några jämförelser.
Herr talman! För att undvika alla missförstånd vill jag betona att vi i vår motion inte alls har koncentrerat hela intresset på dem som vill ha en längre sammanhängande ledighet. I samma partimotion har vi också fört fram önskemål om större möjligheter till deltidsarbete, och det är en sak som rör stora grupper av människor, t.ex. alla småbarnsföräldrar, dem som studerar och dem som är äldre och därför vill slå av på arbetstakten. Vi har fört fram önskemålet om flexibel arbetstid — jag tror att herr Johnsson i Blentarp är lika medveten som jag om att det är väldigt många människor i dag, särskilt i storstäderna och särskilt på kontor, men också på andra håll i arbetslivet, som vill ha flexibel arbetstid, för att på det sättet kunna anpassa transporter och annat till förhållandena på sin ort. Det är inte några små grupper. Det här kravet finns med bland andra för att skapa en större individuell valfrihet. Det är visserligen sant att möjligheten att förverkliga det för alla ligger fram i tiden. Men det är mycket som behöver utredas, och därför är det dags att börja. Och det är - Nr 56 inte så oerhört fjärran. Kan man förverkliga det i andra länder redan nu, Onsdagen den så borde det kunna gå relativt snart även i Sverige, i synnerhet om man 12 april 1972 ser frågan i samband med en rörlig pensionsålder. Då finns ju möjlighet för den som vill att ta ut ledigheten i form av lägre pensionsålder, och för andra att i stället ta ut en del tidigare och gå i aktiv tjänst litet längre.
Herr talman! Herr Romanus pekar på att det är riktigt att det ligger fram i tiden men säger att det finns grupper som man skulle kunna aktualisera det för. I mitt första anförande ställde jag frågan till herr Romanus om vilka personalgrupper här i landet som hade aktualiserat frågan och hur man hade behandlat den där. Mig veterligt är det inga personalgrupper som har gjort det. Kanske herr Romanus känner till någon sådan grupp. Men jag tror inte att frågan är så aktuell att den har aktualiserats på något sätt i förhandlingssammanhang. Därför är det alldeles klart att man är ute i ogjort väder.

Herr talman! I jordbrukets utveckling och effektivisering är rationaliseringspolitiken en viktig del. Ett starkt och effektivt jordbruk är inte bara en fråga för jordbrukarna. Den är viktig också för konsumenterna ur försörjningssynpunkt. År 1951 hade vi en åkerareal av 3,5 miljoner hektar. Nu är den 3 miljoner hektar, och enligt prognoser skall den år 1980 vara nere i 2,6 miljoner hektar. Antalet brukningsenheter sjunker kraftigt. Är 1970 hade vi 155 000 enheter. Enligt lantbruksstyrelsens prognoser räknar man med en sänkning med 8 000—10 000 enheter per år framöver. I samband med dessa förändringar har spannmålsodlingen ökat rätt kraftigt. Mjölkproduktionen har däremot minskat. Vi har fått en snedvridning av produktionen, och den måste vi absolut se upp med. Mjölkproduktionen var 4,6 miljarder kilogram 1951. Den minskade till 2,9 miljarder kilogram 1970. Vi har fått en tillfällig stagnation i minskningen och t.o.m. en liten uppgång av produktionen, men den torde vara tillfällig. Därest vi inte vidtar kraftåtgärder får vi framöver ett underskott på mjölk och mjölkprodukter. Det kommer naturligtvis att innebära nackdelar ur försörjningssynpunkt men också ur miljösynpunkt. Och inte nog därmed, det blir också mindre sysselsättning. Det är främst de små företagen som står för mjölkproduktionen. 72 procent av antalet företag hade år 1970 1—9 kor. 53 procent av brukarna var över 55 år. Åldersfördelningen är sådan att dessa försvinner relativt snart. Prissättningen på mjölken har rättats till en del, men likafullt måste man konstatera att det inte föreligger företagsekonomisk lönsamhet. Det är således de små och medelstora enheterna som vi också måste stödja. En proposition med det syftet har nyligen framlagts, men det räcker inte. Många har lämnat jordbruket. Många har heleller deltidsarbete bredvid. Det är nödvändigt att vi på allt sätt stöder de brukare som är kvar. 1967 års jordbruksbeslut förutsatte att rationaliseringsstöd inte skulle utgå till deltidsjordbruk. I centern hade vi en annan uppfattning, och vi har det fortfarande. I motion 1244 har vi i centern begärt att rationaliseringsstöd till deltidsjordbruk skall lämnas. Motioner föreligger även på annat håll med liknande yrkanden. Utskottsmajoriteten har emellertid sagt nej. De icke socialistiska partierna har i reservationen 2 fullföljt dessa tankegångar. Skall vi över huvud taget klara försörjningsfrågorna behövs också dessa småjordbruk. Ännu mera betyder de för bosättningen i många bygder. Glesbygdens serviceoch jämlikhetsfrågor skulle kunna lösas på ett lättare sätt därest våra förslag beaktades. Många kvinnor arbetar i stödjordbruket, och de saknar annat arbete. Men de trivs också med den sysselsättningen. Vad jag har sagt om deltidsjordbruken gäller även för de jordbrukare som successivt vill bygga upp en större brukningsenhet — ett familjeföretag. I stora delar av vårt land har vi fortfarande många små enheter. Det råder stora svårigheter för jordbrukarna att få annan sysselsättning. Hög ålder hos brukarna numera gör att de vill sitta kvar på sina gårdar, och varför skall de ej få göra det så länge de vill och orkar? För de brukare som önskar mera åker för att få ett bärkraftigare jordbruk föreligger dock ej möjligheter att få rationaliseringsstöd för en successiv uppbyggnad, om de inte kan göra tillräckligt stora köp på en gång. De kan inte erhålla stöd, eftersom dessa små tillköp inte ger en tillräckligt kraftig enhet på en gång. Centern vill skapa större möjligheter för en successiv utbyggnad av jordbruket. Detta har vi följt upp i reservationen 1. I många delar av vårt land — speciellt i skogslänen — är det kombinerade jordoch skogsbruket en vanlig inkomstkälla. Det är också en lämplig form, då den kan ge sysselsättning i jordbruket på sommaren och i skogen på vintern. För köp av fastighet med både jordbruk och skogsbruk lämnas lånegaranti endast om jordbruket beräknas bli så omfattande och effektivt att investeringen i denna del av företaget blir lönsam. Vi anser det vara fel med denna inskränkning, då det väl ändå är totaleffekten som är avgörande. Vi vill således ha ökade möjligheter till rationaliseringsstöd till kombinerade jordoch skogsbruksföretag. Detta yrkande har vi följt upp i reservationen 3. Den nuvarande uppdelningen i en jordoch en skogsbruksdel innebär en klar diskriminering för oss i skogsoch mellanbygderna. Det bör också finnas möjligheter till statligt stöd för förvärv av rena skogsfastigheter. I reservationen 4 begär vi vidgad rätt till driftslån. Många mindre jordbrukares förhållanden skulle kunna förbättras den vägen och detta utan någon större kostnad för samhället. Effektiviteten inom svenskt jordbruk ligger på ett högt plan i jämförelse med många andra länder. Det är gott och väl. Men genom en smidigare rationaliseringspolitik skulle en ännu större effektivitet kunna uppnås. Vi får inte stelna i formerna härvidlag. På många håll klagas med rätt eller orätt på lantbruksnämndernas verksamhet. I de fall då en bra lösning inte har kunnat åstadkommas men nämnderna har följt vad riksdagen föreskrivit skall kritiken inte riktas mot lantbruksnämnderna. Ansvaret faller då på den majoritet inom riksdagen som fattat beslutet. Jordbrukarnas antal minskar kraftigt. Deras medelålder är hög. Vi behöver en stark livsmedelsproduktion här i landet. Vi måste se till att vi klarar vår försörjning. Därför skall vi inte driva bort någon från jordbruket genom stela rationaliseringsstödsbestämmelser. Gör vi det skapar vi dessutom ovänskap och missnöje i glesbygderna. Vi måste göra rationaliseringspolitiken mer smidig. Vi måste skapa drägliga villkor för vår nuvarande kår, men vi måste samtidigt också skapa möjligheter för ungdomarna att starta när de äldre inte orkar längre. De senaste dagarna har tidningarna skrivit mycket om jordbrukspolitiken i Askersby hemman i Sunne socken i Värmlands län. Då jag inte känner till de närmare förhållandena beträffande lantbruksnämndens agerande i denna fråga, skall jag inte fälla någon dom över lantbruksnämnden. Något som ändå synes stå fullt klart är behovet av smidighet vid handläggningen av de här frågorna. Förståelse är nödvändig i de avseendena. Vi har en stor arbetslöshet här i vårt land och stor brist på sysselsättning. Att många människor finner utkomst och kan klara sig själva kan inte vara fel.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

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar är inte ny, vilket även herr Jonasson har framhållit. Den har återkommit allt sedan 1967 års riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken ställde deltidsjordbrukarna utanför möjligheterna att få kreditgarantier för rationalisering. Att frågan återkommer år efter år betyder att vi, och många med oss, betraktar den som en central fråga för svensk landsbygd. Erfarenheterna av utvecklingen under de senaste åren, att de snäva rationaliseringsbestämmelserna skulle medföra stora olägenheter på många områden, har inte varit ogrundade. Jag skall inte ta upp alla de sakskäl som talar för ett bibehållande av många småbruk utan vill bara nämna några skäl som talar för deras berättigande, t.ex. att brukarna av dessa mindre gårdar vid sidan av skötseln av sitt jordbruk kan ge service i många olika former till andra som bor i bygden. Att lämpliga deltidsjordbruk finns kvar i bygden bidrar till att berika landskapsbilden och därmed även naturvården, och inte minst ger denna brukningsform åt många familjer den boendemiljö som de önskar sig. Därtill kommer att denna tidvis frigjorda arbetskraft på många håll är en stor tillgång för det övriga näringslivet. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer som är fogade till detta betänkande.
Herr talman! Frågan om jordbrukets rationalisering har ett direkt samband med jordbrukets lönsamhet eftersom verksamheten motsvarar den del av förutsättningarna för jordbruksdrift som mera direkt kan påverkas av statsmakternas beslut. Det kan därför finnas skäl att som bakgrund till debatten också något beröra den diskussion som nu så livligt har förts om livsmedelspriserna och framför allt jordbrukets roll i sammanhanget.

Därför tycker jag att man i den här debatten bör nämna några siffror som belyser hur liten roll jordbruket egentligen spelar i sammanhanget. Om man ser till de livsmedel som enbart kommer från jordbruket är det bara en tredjedel av kostnaden för konsumenten som går till jordbruket. Ser man till hela livsmedelsposten är det ungefär en femtedel — 20 öre av kronan — och bara 4 öre går till lön åt dem som arbetar på olika sätt inom jordbruket. Ser man till hela konsumentkronans fördelning är det bara 6 öre som går till jordbruket och något mer än 1 öre som går till lön för dem som arbetar inom jordbruket. Om man skulle vidta en sådan drastisk åtgärd som att höja avräkningspriserna över lag för jordbrukarna med 10 procent — vilket det i och för sig skulle finnas anledning till, därför att jordbrukarna fortfarande är en klar låginkomstgrupp — skulle man påverka levnads kostnadsindex med bara 0,6 procent. I den allmänna debatten har man nu tyvärr kommit att tala om dels övergång till lågprislinje, dels om att man skulle förändra målsättningen när det gäller vår självförsörjningsgrad under de 80 procent som socialdemokraterna tidigare satt som mål. Ordföranden i försvarsutredningen har talat om 70 procent. Jag tror att den här diskussionen är mycket beklaglig och till fördel varken för jordbruket eller konsumenterna. Ett bärkraftigt svenskt jordbruk är den bästa garantin för att konsumenterna långsiktigt skall få rimliga livsmedelspriser, och man löser absolut inte frågan genom att betala en del av livsmedelskostnaderna via skatterna i stället för över disken. Den nuvarande rationaliseringspolitiken är enligt moderata samlingspartiets mening alltför ensidigt inriktad på stora enheter. Stödet bör ges en bredare och mera generös inriktning, vilket vi mycket klart framhållit i vår stora partimotion. Jag kan inskränka mig till att hänvisa till vad som förut är sagt om uppspjälkning av gården i en lantbruksdel och en skogsdel. Jag tycker att det är orimligt att man fortfarande har en sådan ordning och beräknar att lantbruksdelen ensam skall vara bärkraftig, oberoende av hur mycket skog som finns till gården. Det borde vara självklart att den kombinerade driften skall ligga som bakgrund för bedömningen. När det gäller deltidsjordbruket kan jag också helt instämma i vad som sagts här tidigare. Jag tror att det är en felsyn från dem som menar att det måste vara fel att här inrikta sig på att vara mera generös än för närvarande mot mindre gårdar och att ta med också deltidsjordbruket i möjligheterna till stödgivning. Man tycks mena att det inte kan vara riktigt att på det sättet kanske minska rationaliseringsoch nedläggningstakten här i vårt land. Men samhällen, vägar och flygfält tar varje år bort åtskilligt av värdefull jordbruksmark. Medelåldern framför allt hos dem som har små gårdar är så hög, att alltför många gårdar kommer att försvinna alltför hastigt oberoende av åtgärder från statens sida. Många av dessa gårdar ligger inte så till att de kan slås samman med andra, utan det innebär att skogen får ta vid eller att det blir ren förbuskning. Jag tror alltså att det finns starka skäl för att bromsa utvecklingen i stället för att skynda på den när det gäller nedläggning av jord. En ökad satsning på familjejordbruket och då också på sådana jordbruk som inte direkt kan vara lönsamma men som kan utvecklas till lönsamma enheter tror jag är riktig. Det bör alltså vara en satsning på successiv utbyggnad av familjejordbruken. Jordbruksministern har i dagarna framlagt ett förslag om att man skall kunna ge stöd när det gäller mjölkproduktionen även till mindre gårdar som har begränsad utvecklingsmöjlighet. I princip tycker jag att detta är riktigt, men enligt min mening skulle man ge ett sådant ökat stöd inte bara till de ganska få mjölkproducerande gårdarna utan också till övriga. Herr Jonasson talade om ett exempel från Värmland som det står mycket om i dag i tidningen Expressen. I Askersby i Värmland räknar man tydligen enligt tidningsuppgifter med att de 300 hektar som finns där skall slås ut på tre gårdar i stället för de nuvarande 20. Det är alltså fråga om en våldsam storleksrationalisering. Av tidningsuppgifterna att döma är de tjugo lantbrukare, som nu bor i denna by, alls inte med på noterna, vare sig de som skulle bli bortrationaliserade eller de som skulle få stanna kvar i fortsättningen. Det finns andra liknande fall som visar att lantbruksnämnderna i sin planering kräver stora enheter. Jag har framför mig en stort uppslagen tidningsartikel från Örebro län där en lantbrukare varit tvungen att upphöra med sitt jordbruk och hålla auktion. I artikeln står att makarna Olofsson hade velat köpa 44-tunnlandsgården i Resta, och ägaren var också villig att sälja. Men lantbruksnämnden sade nej. Det ingick inte i dess planer att gården skulle bestå som självständigt lantbruk. Jorden skall nu läggas samman med en granngård. Fru Olofsson menar: ”Men jag vill då inte gå med på att den här gården inte skulle bära sig. Två personer hade klarat sig bra på den.” Men det fick de alltså inte göra. Lantbruksnämnden sade nej trots att makarna hade arrenderat gården under ganska lång tid. Jag har här också ett brev från en lantbrukare i Örebro län i vilket det står att lantbruksnämndernas politik i det här avseendet nu är att karakterisera som storhetsvansinne. Han nämner att en gård som består av 72 tunnland förstklassig jord och bra byggnader såldes för en tid sedan till en intresserad lantbrukare, men lantbruksnämnden sade nej till köpet. Gården skall säljas till grannarna. Han tar ett annat exempel. Detsamma hände för två år sedan med en annan gård på 120 tunnland mycket bra jord och dessutom stor skogsareal. Gården slogs ihop med en lika stor gård. Båda dessa gårdar sålde sina djur, och den stora herrgården, som han skriver, kör nu kreaturslöst. Det är, som herr Jonasson var inne på alldeles nyss, ett exempel på att de som i första hand har mjölkproduktion kvar är de mindre gårdarna. En sådan här, som jag tycker, egendomlig sammanslagning medförde att mjölkproduktionen upphörde på båda dessa gårdar, och det blev i stället en ganska stor gård utan kor. Enligt de uppgifter från lantbruksstyrelsen, som vi fick under utskottsbehandlingen, uppgick antalet sökta förvärvstillstånd åren 1965-1970 till mellan 5 000 och 6500 om året. Men av dessa ansökningar hade inte mindre än ca 500 om året blivit avslagna, alltså ungefär 10 procent. Den statistiken tycker jag tyder på att man tar alltför stor hänsyn till att gården skall vara rationell på mycket lång sikt och därför större än vad jag anser vara erforderligt, i varje fall i dag. Det skulle enligt min mening behövas en liberalare tillämpning av rationaliseringskungörelsen, och det är just det som krävs i de reservationer som är fogade till detta utskottsbetänkande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1—3 som jag berört. Även reservationen 4 yrkar jag bifall till. Den kommer herr Leuchovius att närmare motivera.

Herr talman! Jordbrukets prispolitik, som herr Hedin har talat om, får vi tillfälle att behandla senare, och jag skall därför inte närmare kommentera den. Jag vill dock ge några kommentarer till de reservationer som föreligger. Beträffande reservationen om inriktningen av jordbrukets rationalisering har den gamla frågan tagits upp igen, att jordbrukets rationalisering i främsta rummet bör inriktas på att åstadkomma bärkraftiga familjejordbruk. Motionsyrkanden av samma innebörd som de nu föreliggande har behandlats av riksdagen varje år sedan 1967 utan att föranleda någon riksdagens åtgärd. Det har därvid bl.a. framhållits att kreditgarantiramarna för jordbrukets rationalisering varit så stora i förhållande till behovet av garantier för större företag att familjejordbruken inte blivit tillbakasatta, utan tvärtom kunnat få möjlighet till ökat kreditstöd. Utvecklingen kan inte heller anses ge belägg för de i motionerna uttryckta farhågorna för att familjejordbruket kommer i efterhand i rationaliseringsverksamheten. Enfamiljsjordbruken dominerar tvärtom starkt bland de företag som sedan 1967 erhållit statligt stöd. Riksdagen beslöt vid behandlingen av propositionen om den nya jordbrukspolitiken 1967 att rationaliseringsstödet skulle inriktas på effektiva företag oavsett företagsform, och det kan inte vara rimligt att som motionärerna föreslår prioritera vissa företagstyper medan andra slag av rationella produktionsenheter skulle diskrimineras. Herr Hedin kritiserar våra lantbruksnämnder, men den här verksamheten följs av lantbruksstyrelsen också, och jag tror att även om det i vissa fall kan framföras synpunkter på att verksamheten inte bedrivits så som vi skulle ha önskat så är det väl saker som i så fall går att rätta till. Ur konsumentsynpunkt måste det ändå til syvende og sidst vara effektiviteten och icke företagsformen som skall vara avgörande för det stöd som skall utgå, och eftersom familjejordbruket är den form som dominerar i vårt land går stödet helt naturligt i huvudsak till sådana jordbruk. Rationaliseringsverksamheten domineras av arbetet med att bygga upp bärkraftiga jordbruk, och rationaliseringsstöd lämnas i betydande utsträckning för successiv utbyggnad också till rationella lantbruksföretag, så här finns ingen anledning att bifalla den reservationen. Reservationen om kreditgarantier till deltidsjordbrukare har flera ledamöter talat sig varma för. Här föreslår motionärerna att bestämmelserna om kreditgarantier skulle ändras så att deltidsjordbrukare kan få sådana garantier. Frågan om kreditgarantier till deltidsjordbrukare behandlades också 1967 i samband med den uppgörelse som då träffades. Vid därpå följande riksdagar har motioner väckts i ämnet, vilka samtliga också har avslagits. Det har bl.a. uttalats att bärande skäl talar för att de statliga resurser som ställs till förfogande för jordbrukets rationalisering alltjämt bör inriktas på att bygga upp enheter av sådan storlek att de har möjligheter att på sikt bedriva en effektiv och konkurrenskraftig produktion. Det är klart att rent privatekonomiskt sett kan deltidsjordbruk vara fördelaktigt. Den driften kan till stora delar skötas över lördag och söndag. Vi kan inte av statistiken utläsa vad som produceras i huvudsak, men vi förutsätter att den driften till stor del inriktas på spannmålssidan, och där har vi ju faktiskt överskott i vårt land. Exportförluster på 200-300 miljoner är inte något ovanligt. Att som nu krävs ge statsbidrag till sådan verksamhet kan icke vara förenligt med rationellt tänkande. Man måste då fråga vart vi är på väg. Måste vi inte i någon mån också tänka på effektivitet, tänka på konsumenterna som ändå ytterst får betala det hela? Reservationen 3 gäller frågan om gynnsammare stöd till kombinerade jordoch skogsbruksföretag. Detta behandlades särskilt i samband med 1967 års riksdagsbeslut om jordbrukspolitiken. Jordbruksutskottet anförde i den frågan bl.a. att lönsamhetskravet för statligt stöd till jordbrukets rationalisering innebär att i jordbruksdelen insatt arbete och kapital skall ge full timersättning respektive normalförräntning. Den som saknar full sysselsättning i jordbruksdelen kan komplettera med arbete i egen skog. Däremot synes avsikten inte ha varit att stöd skall kunna utgå om jordbruksdelen relativt sett är så obetydlig — t.ex. deltidsjordbruk — att den endast med en mindre del bidrar till innehavarens sysselsättning och försörjning. Den här frågan har ju skogspolitiska utredningen att pröva, och den skall väl enligt sina direktiv utreda hur staten på bästa sätt skall garantera eller medverka till en sund social och ekonomisk utveckling i skogsbruket. Vi får väl förvänta att utredningen så småningom lägger fram sina synpunkter.

Motionärerna, som åsyftar att stödreglerna skall kunna tillämpas på ett generösare sätt än som nu är möjligt, har som exempel anfört att garanti för driftslån bör kunna beviljas utan den bindning till brukningsenhetens tillträde eller omgestaltning beträffande areal eller produktion som för närvarande gäller. I motionerna har inte omnämnts den möjligheten att utan sådan bindning få driftslånegaranti för kreditsanering som finns fr.o.m. den 1 juli 1971. Utan dylik bindning kan garanti på driftslån lämnas även vid större utökning av produktionen. Enligt motionärerna borde garanti för driftslån kunna meddelas för mindre rationaliseringsåtgärder utan krav på långsiktiga lönsamhetseffekter. För sådana åtgärder kan garanti för rationaliseringslån eller driftslån i princip utgå. I vad gäller lönsamhetskravet lär ett frångående därav komma i konflikt med huvudprincipen att endast sådana åtgärder skall stödjas som bedöms vara lönsamma ur företagsekonomisk synvinkel och som höjer jordbruksföretagets effektivitet. Enligt rationaliseringskungörelsen finns emellertid möjlighet att bevilja stöd under andra villkor än som normalt krävs. Härigenom kan i det enskilda fallet om särskilda skäl föreligger författningsbestämmelserna redan nu tillämpas på ett generösare sätt. Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande och reservationerna innehåller inga direkta nyheter för kammarens ledamöter. Det är också fråga om motioner som har kommit igen utan att vinna något gehör. Jag vill påstå att vår jordbrukspolitik ändock givit oss relativt sett effektiva jordbruk genom statlig medverkan i olika avseenden. Vi får dock inte ge för stora avkall på rationalitet, för vi har också något som heter konsumenter i vårt land, och det är ytterst de som får betala det vi här gör. Jag vill bara som avslutning, herr talman, säga att det är bönderna själva som med hjälp av staten står för utvecklingen av jordbruksnäringen. Därför är det oriktigt att, som ibland sker, krypa bakom regeringen. Det är ett spel som inga av oss i långa loppet är betjänta av. Vi skall i stället öppet redovisa den problematik som förekommer inom vår jordbruksnäring. Jag tror det skulle underlätta lösandet av många av de problem som finns, till gagn både för våra bönder och för våra konsumenter. Herr talman! Jag ber med dessa kommentarer att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Augustsson säger att det inte är riktigt att diskriminera vissa företag vid lämnandet av det aktuella stödet. Det är just det som vi inte vill, herr Augustsson. Vi vill inte diskriminera någon kategori när det gäller att ge stöd till uppbyggandet av bärkraftiga familjeföretag och KR-jordbruk, där så är passande. Men det passar inte överallt. Man bör då också kunna vara så smidig i bedrivandet av rationaliseringspolitiken att man kan ge stöd till deltidsjordbruk — som också kan vara effektiva — liksom till successivt uppbyggda jordbruk. Ute i bygderna finns många människor som är arbetslösa. Jag har förut varit inne på deras medelålder, och det är inte lätt för dessa människor att flytta. Varför skall man inte då kunna med relativt små anslag ge dem en god hjälp? Jag erkänner villigt och gärna att det Norrlandsstöd som givits på senaste tiden har gjort en del, och jag hoppas att den proposition som nyligen kommit beträffande Stöd till mjölkföretag också skall göra en del. Men det räcker inte. Vi måste ge ett stöd också till innehavarna av de mindre jordbruken och till de människor som successivt bygger upp sin verksamhet. De är inte ineffektiva, men driftslån kan de inte få under vissa omständigheter. Herr Augustsson sade att vi inte skall göra avkall på rationaliteten. Nej, det skall vi inte göra, och det behöver vi inte heller. Men man får inte ha en alltför stel syn när det gäller storleken. Vi får inte stirra oss blinda på storleken, utan vi bör också ge de mindre jordbruksföretagen en chans. De är effektiva, och hjälper vi även dem så gör vi både jordbruket och konsumenterna den största tjänsten.

Herr talman! Herr Augustsson sade att jag anklagade lantbruksnämnderna för deras handläggning. Det gjorde jag inte, utan jag kritiserade de riktlinjer som lantbruksnämnderna har att följa. Lantbruksnämnderna följer nog så gott de kan de riktlinjer som finns för närvarande, men vi vill från de borgerliga partierna att man delvis skall ändra dessa riktlinjer så att det blir möjligt att ge stöd i andra fall än vad det nu finns möjlighet till. Jag lämnade några exempel som visar att lantbrukare som har velat köpa en gård inte har fått det för lantbruksnämnderna till följd av de principer som gäller för närvarande. Det finns också de som vill ha stöd för en rationalisering inom de jordbruk de har, men lantbruksnämnderna är förhindrade att ge det stödet på grund av gårdens storlek. Vi anser att lantbruksnämnderna bör få riktlinjer som gör att de bättre kan tillgodose lantbrukarnas önskemål. Man bör lita litet mera på dem som själva bedömer det möjligt att klara sig på en gård och inte bara se till hur stor gården är. Många saknar ekonomiska resurser för att köpa en stor gård, men om de får köpa en ganska liten gård kan det kanske senare bli möjligt för dem att köpa en större. Jag tycker att det bör skapas möjligheter för en sådan utveckling. Herr Augustsson sade att man skall ta hänsyn till konsumenterna. Det är självklart att man skall göra det, men effektiviteten kan ofta vara väl så god på en ganska liten enhet. Det beror nästan uteslutande på brukaren och på den driftsinriktning som han väljer. Man kan ha en mycket intensiv odling på ett litet jordbruk, som därigenom blir i högsta grad effektivt. När det gäller hjälp från staten är det som regel små belopp det är fråga om. I allmänhet gäller det över huvud taget inte några direkta utgifter, utan det är fråga om att staten skall ge kreditgarantier, alltså stå som borgensman vid långivning. Vi vet erfarenhetsmässigt att staten ytterligt sällan åsamkas några förluster i den verksamheten. Det är som regel en ganska liten satsning från statens sida men för den enskilde mycket värdefull.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord till herr Jonasson som talar sig så varm — som han alltid gjort — för våra småbruksoch deltidsjordbrukare och säger att vi med litet enkla stöd kan ge de många människorna där möjlighet att vara kvar. Det kan synas riktigt, men hur är det i verkligheten, och av vilka orsaker måste de många gånger lägga ner? Det är så lätt — och det var det jag också ville antyda i mitt första inlägg — att gå ut och säga att det beror på den förda jordbrukspolitiken — på regeringen. Jag skall berätta en sann historia för er som dominerar inom de ekonomiska föreningar som våra jordbrukare har. Vi hade i närheten av den ort där jag bor tio småbönder som var anslutna till MC, deras egen intresseorganisation. Det var litet besvärligt att hämta deras mjölk. Med andra ord, det lönade sig inte. Då sade MC: fr.o.m. den och den dagen kommer vi inte och hämtar er mjölk. Vad hände för dessa tio bönder som i huvudsak hade kreatur och mjölkproduktion? Till att börja med utfordrade de sina kalvar med mjölk. Jag förstår inte lönsamhetsfrågorna i detalj, men så mycket förstod jag — efter vad de själva sade — att detta inte kunde fortsätta. Trots att MC dominerar så oerhört som företaget gör, fanns det ett privat mejeri som låg bättre till och som tog hand om mjölken, så att dessa tio jordbrukare fortfarande kan leva på sina gårdar — inte tack vare MC utan trots MC — tack vare det mejeri som tog hand om mjölken. Jag klandrar icke MC för att man är rationell i sitt tänkande. Tvärtom, det är man tvungen att vara. Alla är tvungna att vara det, men det går inte att komma undan den problematik som består i att de små enheterna försvinner bara genom att säga att det beror på den politik som regeringen för. Så enkel är inte problematiken, och det är därför jag försökt få in denna synpunkt i debatten.
Herr talman! Jag känner inte till det förhållande som herr Augustsson gått in på när han säger att MC inte kunde hämta den där mjölken. Men när han säger att ett annat mindre mejeri i närheten kunde göra det, så kan det väl bero på belägenheten etc., och det visar väl bara att smidighet i många fall kan vara överlägsen. På så sätt gick det bra i detta fall. Herr Augustsson frågar hur det ser ut, och så säger han: Hur är det i verkligheten? Ja, i verkligheten är det ju bara så, herr Augustsson, att de här bönderna avsågats från dessa bidrag och detta stöd, och då försvinner jordbruken. Det är denna sak vi ville komma till rätta med.

Herr talman! Jag skall endast beröra reservationen 1 och de två motioner som ligger till grund för den. Det är ju på det sättet att centern i år liksom tidigare år sedan 1967 i motioner krävt att riksdagen skulle göra ett uttalande där man säger att målsättningen för jordbrukets rationalisering i främsta rummet bör inriktas på att åstadkomma en successiv utbyggnad av bärkraftiga och effektiva, rationella familjejordbruk. Man har inte sagt att man inte bör rationalisera, att man inte skall lägga samman de små enheterna, utan det är endast frågan om sättet hur det skall ske, och det är framför allt frågan om att man lagt alltför liten vikt vid vad vi anser vara väsentligt, nämligen att detta måste ske successivt. Under de senaste åren har vi i våra respektive län kunnat se många exempel på att man vid sammanläggningen inte följt regeln att ett bärkraftigt familjejordbruk skall byggas upp successivt. I stället har de mindre enheterna lagts till redan fullt bärkraftiga jordbruksföretag. När man då vet att 70—80 procent av brukningsenheterna i vårt land fortfarande utgörs av gårdar med mindre än 20 hektar är det helt naturligt att understryka vikten av att man tar som den primära målsättningen att av dessa mindre enheter successivt bygga upp bärkraftiga jordbruksföretag. Plockar man bort de mindre bärkraftiga genom sammanläggning med udda bärkraftiga, så förhindras möjligheterna att av dessa mindre enheter så småningom skapa bärkraftiga jordbruksföretag. Nu vägras ofta en jordbrukare med en 20 hektars egendom förvärvstillstånd om han vill köpa en grannfastighet på 10 hektar. Jag känner till ett sådant fall som inträffade förra året. Det gällde t.o.m. en fastighet som en gång hade omfattat 50 hektar. Den hade splittrats på fyra enheter, och ägaren till den största av dessa, som var på 20 hektar, kunde köpa ytterligare 10 hektar. Han hade mänskligt att döma möjlighet att inom en ganska kort tid köpa upp samtliga de enheter som tidigare hade hört till samma brukningsenhet och skulle då ha fått ett företag som omfattade omkring 50 hektar. Han vägrades förvärvstillstånd till den första etappen i denna utbyggnad, och resultatet blev att den egendom på 10 hektar som var till salu gick till en brukningsenhet intill, som redan innehöll 75 hektar. Inte nog med att denna fastighet försvann som rationaliseringsobjekt utan man tog också bort möjligheterna för 20-hektars jordbrukaren till fortsatt sammanläggning och till att successivt bygga upp en bärkraftig enhet. Det är på den punkten som vi framför allt reagerar mot den rationaliseringspolitik som i dag ofta bedrivs. Lantbruksnämnden i Malmöhus län, mitt eget län, har lämnat en redogörelse för utvecklingen. Den ger bekräftelse på riktigheten av vad jag har sagt, att de små enheterna i stor utsträckning försvinner i sammanläggning med redan bärkraftiga. Enligt en redogörelse som lantbruksnämnden givit ut om jordbrukets utveckling i Malmöhus län framgår att antalet brukningsenheter under 20 hektar under den sista tioårsperioden 1961—1970 minskat mycket kraftigt eller med något över 40 procent. Vid en successiv uppbyggnad av bärkraftiga brukningsenheter borde ju sedan antalet brukningsdelar i närmast liggande grupper ha ökat. Men så har inte skett. Gruppen 20—30 hektar har minskat med nära 6 procent och gruppen 30—50 hektar har ökat något eller med 5 procent. Först i gruppen 50—100 hektar finner man den stora ökningen med hela 30 procent på tio år. Gruppen över 100 hektar har ökat med 7—8 procent. Detta visar klart riktigheten av vad jag har sagt om sammanläggningarna. Man inriktar sig alltför litet på den successiva uppbyggnaden av bärkraftiga jordbruksföretag. Över huvud taget anser jag att det tas alltför stor hänsyn till arealen åkermark vid bedömning om ett jordbruk är bärkraftigt eller inte. Andra faktorer kan spela in. Det finns exempel på att man vid animalieproduktion kommit upp till vida större omsättning på en mindre areal än vad man gör på en betydligt större enhet vid rent vegetabilisk produktion. För jordbrukets rationalisering är enligt min uppfattning det viktigaste att man effektivt kan utnyttja den tillgängliga arbetskraften — det utgör ofta förutsättningen för att man skall uppnå högsta möjliga lönsamhet på en brukningsenhet. I många fall kan produktionsinriktningen skapa bättre förutsättningar för större lönsamhet än en utökad areal. Vi har specialodlingar och vi har animalieproduktion att tillgå för att skapa sysselsättning för den arbetskraft som finns tillgänglig på platsen. Ser man på utvecklingen inom jordbruket så har strukturförändringen pågått i en mycket snabb takt. Antalet brukningsdelar har under en tioårsperiod minskat med en tredjedel. Trots detta har fortfarande, som jag sade nyss, 70—80 procent av brukningsenheterna en areal under 20 hektar. Det är angeläget, anser jag, att man verkligen vinnlägger sig om att av de små och medelstora brukningsenheterna successivt bygga upp bärkraftiga familjejordbruk. När jag lyssnade till utskottsmajoritetens talesman här fick jag inte något intryck av att han på något sätt är motståndare till en sådan målsättning. Däremot vill inte utskottsmajoriteten vara med om att göra något uttalande i den riktningen. Det verkar något egendomligt, eftersom väl det väsentliga ändå måste vara att man på bästa sätt tar hänsyn till de förhållanden som råder. Man kan ha en klar målsättning för framtiden, men man måste också vara medveten om att vi inte har all mark tillgänglig vid ett och samma tillfälle. Då borde det vara värdefullt att riksdagen klart uttalat nödvändigheten av den successiva uppbyggnaden och uttalat att detta måste vara målsättningen för utvecklingen inom jordbruket. Herr talman! Med vad jag här sagt yrkar jag bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen 1 av herr Hansson i Skegrie m.fl.

Herr talman! Herr Hedin har tidigare gett synpunkter på de rationaliseringsfrågor som nu behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 6, synpunkter som jag helt kan instämma i. Jag skall därför endast uppehålla mig vid yrkandet i reservationen 4 angående vidgad rätt till erhållande av driftslån enligt motionen 551. Enligt nu gällande riktlinjer för jordbrukspolitiken skall en fortsatt snabb rationalisering av jordbruket främjas, bl.a. genom statens medverkan och stöd, för att jordbruksföretagen skall göras så effektiva som möjligt. Det synes väl i dag som om dessa intentioner inte helt har följts. I stället torde det vara så att rationaliseringsbestämmelsernas totala inriktning på vissa typer av jordbruk har verkat begränsande genom att ett betydande antal jordbruk har ställts helt utanför möjligheten att få del av det rationaliseringsstöd som utgår. Utvecklingen inom jordbruket — framför allt om hänsyn tas till den mycket snabba nedläggningen av brukningsenheter, som delvis beror på den låga lönsamheten — borde ha motiverat en generösare tillämpning av rationaliseringsstödet, ett stöd som borde bedömas med en kombinerad lantbruksdrift som utgångspunkt. Kombinationen jord—skog är i dag, vilket jag hoppas den skall bli också för framtiden, den naturliga driftformen för familjejordbruken; därvidlag vill jag helt instämma i de synpunkter som herr Jonasson anlade. Tillämpningen av rationaliseringskungörelsen bör kunna tillåta att även s.k. vardagsrationaliseringar kan stödjas. Oftast är det väl, framför allt inom familjejordbruken, mindre rationaliseringsåtgärder som kan vara mest angelägna och kanske också ge den största effekten. Det gäller rationaliseringsåtgärder i fråga om ekonomibyggnader, täckdikning, maskinköp m.m. En stimulans genom sådana åtgärder är synnerligen önskvärd i den period av upprustning som det svenska jordbruket i dag befinner sig i. Det kan således ifrågasättas om den nuvarande bindningen vid förvärv eller arrendering till yttre rationaliseringsåtgärder eller till produktionsomläggning av mera genomgående slag är den riktiga. Det finns redan nu många etablerade jordbrukare som saknar ekonomiska möjligheter till önskvärda rationaliseringsåtgärder och som borde få möjlighet att använda driftslån med t.ex. en tioårig amorteringstid utan sådan bindning. En viss uppluckring av kraven har ju skett under senare år, vilket herr Augustsson var inne på, men det räcker inte med detta. Enligt mitt förmenande borde nu tiden vara mogen för en mera generös tillämpning, som gjorde det möjligt för redan etablerade jordbrukare att genom driftslån få stöd för rationaliseringsåtgärder. Jordbruket är ju i dag en mycket kapitalkrävande näring, och det är för många inte så lätt att utan lånemöjlighet, t.ex. driftslån, klara av angelägna och nödvändiga rationaliseringar. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4 liksom även till de tre övriga reservationerna vid detta betänkande.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att begära ordet, men jag gjorde det när jag hörde herr Hedin. Han beskrev ett par fall som han hade träffat på — jag vill minnas att det var i Närke — och sedan drog han av de två eller tre fallen den slutsatsen att så handlar lantbruksnämnderna och lantbruksstyrelsen. Herr Hedin måste också ha tillgång till, såvitt jag förstår, den promemoria som överlämnades av generaldirektören för lantbruksstyrelsen när han gjorde ett besök i utskottet i våras. Därav framgår klart och tydligt att det stöd och de bidrag som ges går i första hand till familjejordbruk; 65—80 procent går till brukningsenheter som har mindre än 50 ha. Det är bara ett fåtal brukningsenheter med åkerarealer överstigande 100 ha som har fått stöd. Det är inte riktigt att lantbruksnämnderna, som jag tror herr Hedin uttryckte det, skulle lida av storhetsvansinne. De handlar efter det beslut som 1967 års riksdag fattade — att man skulle försöka att successivt bygga upp familjejordbruk av bärkraftig storleksordning.

Jag förstår inte riktigt hur man egentligen skall gå till väga för att successivt bygga upp bärkraftiga jordbruk, om inte lantbruksnämnderna skall kunna inköpa fastigheter för att så småningom lägga dem till andra. Herr Jonasson har här varit inne på ungefär samma tankegångar. Jag har litet svårt att fatta vad han menade. Jordbruksutskottet gör ju vissa utflykter utanför vårt lands gränser. Vi besökte förra året Ryssland, som har en helt annan struktur på sitt jordbruk med bl.a. betydligt större brukningsenheter. Herr Jonasson blev då intervjuad av en rysk tidningsman och blev tillfrågad vad han ansåg om jordbruket i Ryssland. Om detta fick man bara klart säga att det var stora jordbruk — det kunde man inte bestrida. Men herr Jonasson tillfrågades vidare vad han önskade skulle ske här i vårt land, och han svarade obetingat: ”Jag skulle vilja ha mera mark till mitt förfogande.” Ja, det är ett resonemang som de jordbrukare för som måste leva på sitt jordbruk. De vill att mera mark skall ställas till deras förfogande, och därför måste lantbruksnämnderna försöka se till att de har mark, när den behövs. Nu säger herr Hedin att det stöd som staten ger är inte så stort — det är lånegarantier bara. Ja, det är inte så bara, för räntan på de lånen är betydligt lägre än på andra lån. Jag vill minnas att det rör sig om en skillnad på 1,5 å 2 procent, och det är inte att förakta. Och jag kan tala om för herr Hedin — det framgår också av den promemoria jag nämnde, om herr Hedin läser den noga, och han måste väl tro på vad lantbruksstyrelsen säger — att i bidrag till olika anordningar har sedan 1967 utgått 7 miljoner kronor. Till särskilda anordningar i Norrland bl.a., utöver det senaste stödet, har utgått 12 miljoner kronor i statsbidrag för olika ändamål. Jag har velat säga detta, herr talman, för att det inte skall framstå som om de organ som har att syssla med detta både på länsplanet och på det centrala planet så att säga skulle ha storhetsvansinne. Det finns aktiva jordbrukare med i nämnderna liksom i lantbruksstyrelsen, och jag vågar påstå att de arbetar just för att 1967 års beslut skall kunna förverkligas med en successiv utbyggnad av brukningsenheterna.
Herr talman! Ordet storhetsvansinne var det inte jag som använde, utan jag citerade en brevskrivare som för sin del tyckte att det låg litet storhetsvansinne i det sätt varpå lantbruksnämnden i det här fallet i Örebro län hade handlagt ett par ärenden som han sedan angav i brevet och vilka jag belyste. Det gällde t.ex. en gård på 120 tunnland bra åker som vederbörande inte fick köpa därför att den skulle slås samman med en lika stor granngård. Det är detta jag tycker är felaktigt. Jag anser att de riktlinjer som finns för närvarande är olämpliga, när de får till konsekvens en sådan utveckling. Då det gäller statens hjälp i fråga om att köpa gårdar och genomföra olika rationaliseringsåtgärder, så är det för staten en mycket billig form att ge lånegarantier. För den enskilde kan det vara en mycket god hjälp — det kan, som herr Persson i Skänninge sade, innebära en räntehjälp med mellan 1,5 och 2 procent. Men för staten blir det en ganska liten kostnad. Jag tycker att herr Persson i Skänninge skulle kunna gå med på de förslag som vi framför i reservationerna och som skulle innebära att man skulle vara betydligt generösare än för närvarande när det gäller dem, som successivt vill bygga upp sina företag, i stället för att stjälpa dem, vilket man tyvärr måste göra med de nuvarande riktlinjerna.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge säger att jag önskar mera mark. Ja, det är riktigt att jag sade så, och det är flera som har önskat det. Men fördenskull vill jag givetvis inte vara med om att tvinga mig till någon mark. Det är väl ändå så att många är nöjda med den storleksordning de har på sitt jordbruk; de vill leva på detta jordbruk och förbättra det. Då är det väl också rätt att de får denna möjlighet. Det är detta vi vill uppnå. Effektiviteten kan åstadkommas på jordbruk av olika storlek. Man skall inte stirra sig blind på den punkten — det kan i många fall vara en personlig fråga.
Herr talman! Bara några ord till herr Hedin, när han säger att lånegarantierna har väl inte så stor betydelse. Om jag inte är alldeles fel underrättad, herr Hedin, så har ni från moderat håll och tidigare från högerhåll ständigt kört med att vi skall avskaffa alla andra låneformer och bara behålla de statliga lånegarantierna. Det är alltså en form som ni tidigare har accepterat, och då tycker jag inte att ni nu skall säga att den inte har något värde. Sedan verkade det som om herr Jonasson ville göra gällande att lantbruksnämnderna går ut och säger till jordbrukarna: ”Det här jordbruket kan Du inte leva på, det skall Du vara snäll och sälja till oss.” Så går det inte till, herr Jonasson. Det finns ingen lantbruksnämnd här i landet som tvingar en jordbrukare att lämna ifrån sig sin egendom. Om han vill ha den kvar, och om han tycker att han kan försörja sig på den, så får han göra det. Men när samma fastighet sedan blir till salu kan lantbruksnämnden utöva sin förköpsrätt, om nämnden t.ex. vill lägga egendomen till herr Jonassons fastighet i Värmland för att göra den större. Konstigare är det inte.
Jag tar kammaren till vittne på att det inte var jag som sade att lantbruksnämndema tilltvingar sig fastigheter; det var herr Persson i Skänninge som sade det.
Herr talman! Jag anser att kreditgarantier är en utomordentligt bra stödform både inom jordbruket och på andra områden. Vad jag framhöll var bara att det för staten faktiskt är en billig form; i varje fall har det inom jordbruket varit en ytterligt liten förlust på den verksamheten.
Herr talman! Utan att ta någon till vittne vill jag påminna om att herr Jonasson frågade: Om jordbrukarna vill leva på sina fastigheter och tycker att de kan klara sig på dem, varför skall de då inte få göra det? Då svarade jag, och det står jag för, att det får de göra. Lantbruksnämnderna säger inte då att de vill köpa fastigheterna. Detta är vad som sades, herr Jonasson.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om svenska regeringen, när nobelpristagare så önskar, kommer att medge att nobelpriset överlämnas på svensk ambassad. Svaret är ja, förutsatt att detta motsvarar också Nobelstiftelsens önskan. Som jag framhöll i mitt svar den 28 oktober i fjol på två enkla frågor är det ju Nobelstiftelsen som har att besluta om formerna för prisets överlämnande också i det fallet att en pristagare av en eller annan anledning inte kan komma till Stockholm för att hämta sitt pris. Att prisinsignierna ännu inte kunnat överlämnas till nobelpristagaren i det fall, som torde ha föranlett herr Ahlmarks fråga, är givetvis någonting som svenska regeringen djupt beklagar.
Herr talman! Vi känner alla till bakgrunden till min fråga, och jag tackar utrikesministern för svaret. En av vår tids största författare, Alexander Solzjenitsyn, smutskastas och trakasseras av de sovjetiska myndigheterna. Hans kärlek till Ryssland och till det ryska folket kan ingen betvivla som läst hans böcker. Ändå fördöms Solzjenitsyn i dag som antisovjetisk. Landets främste diktare förnekas av regimen. De sovjetiska myndigheterna nöjer sig inte med att bara fördöma Solzjenitsyn. De vill hindra honom från att motta omvärldens hyllningar och tacksamhet. När man nu förvägrat Svenska akademiens sekreterare rätten att resa in i Sovjet är det ännu ett tecken på hur totalitära regimer förkväver inte bara den politiska friheten utan också den konstnärliga för att känna sig säkra. Naturligtvis bör officiella svenska myndigheter göra vad de kan för att underlätta för Solzjenitsyn att få sitt pris. Om Solzjenitsyn skulle önska det är det naturligt att priset överlämnas på den svenska ambassaden i Moskva. Kanske skulle de ryska myndigheterna försöka hejda ett sådant överlämnande. Solzjenitsyn tycks ju nu själv föredra att vänta. Men skulle han önska ta emot sitt pris utgår jag från att den svenska ambassaden är beredd att dela ut det i värdiga former. Jag skall inte nu diskutera detaljer om det förflutna i den här affären. Som så många andra är jag kritisk till flera inslag i den. Det tycks mig 3 som om svenska myndighetspersoner på olika plan agerat utan konsekvens och samordning. Några tycks ha varit rädda att ge Solzjenitsyn priset på ambassaden i Moskva i tron att det skulle störa våra förbindelser med Sovjet. Andra har sökt ställa villkor som bl.a. Solzjenitsyn själv vägrat godta. Sveriges anseende har nog minskats en del av vad som uppfattats som undfallenhet inför den sovjetiska diktaturen. Därför är det bra att man nu klart säger ut att — trots att Karl Ragnar Gierow förvägrats inresevisum — den svenska ambassaden är beredd att överlämna nobelprisinsignierna till Solzjenitsyn om han själv skulle önska det. Efter att min fråga lämnats in i förra veckan gjorde utrikesministern ett sådant uttalande. Herr Wickman lade då till att överlämnandet skulle ske på ett sätt som innebär att ambassaden inte medverkar i ”en politisk demonstration”. Jag hoppas ju att han inte menar att Solzjenitsyns önskemål — att bjuda in ett antal vänner och konstnärer till ceremonin — ses som ”en politisk demonstration” av den svenska regeringen även om kanske den sovjetiska gör det. Det viktiga i den här saken just nu måste ändå vara att vi samlar oss kring ett fördömande av de länder som gör våld på den konstnärliga friheten. Där står den svenska demokratin enig, och jag hoppas att också utrikesministern nu vill betona vår gemenskap i denna avgörande fråga.

Herr talman! Det är i denna diskussion nödvändigt att göra vissa distinktioner. Vad som har diskuterats i den allmänna debatten och vad herr Ahlmarks fråga gäller — och det är herr Ahlmarks fråga som jag har att besvara — är ju den svenska regeringens handlande och den svenska ambassadens medverkan i överlämnandet av nobelpris. Det finns vissa regler för hur ambassader skall uppträda. Det finns regler som är folkrättsligt kodifierade i en Wienkonvention av år 1961, och därutöver förekommer också en sedvanepraxis.

Men jag underströk också att detta på grund av de regler som jag här har syftat på måste ske i former som icke får karaktären av en politisk demonstration mot värdlandets regering. Dessa regler för ambassaders beteenden finns, som jag sade, nedlagda i Wienkonventionen. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att läsa upp den. Vi finner dessa regler rätt självklara, och vi respekterar dem helt enkelt därför att de utgör nödvändiga förutsättningar för umgänget mellan stater och regeringar. Att vi accepterar dessa regler har inte heller något samband med vår inställning till den politik som respektive värdland bedriver. Den diplomatiska konvention som vi är angelägna om att följa — och självfallet är vi lika angelägna om att den upprätthålls och respekteras av ambassader i Stockholm — är icke uttryck för något ställningstagande från den svenska regeringen till den politik som bedrivs i olika frågor. Det är rätt viktigt att vi håller fast vid denna betydelsefulla och ofrånkomliga distinktion när vi diskuterar de händelser som nu är aktuella. Sedan, herr talman, vill jag göra ett avslutande tillägg. Det har förekommit ett, som jag finner det, utomordentligt olustigt inslag i debatten kring nobelprisöverlämnandet till Solzjenitsyn. Vad jag syftar på är de kränkande beskyllningar, i många fall grundade på direkt osannfärdiga beskrivningar, som har riktats emot en tjänsteman, nämligen ambassadören Jarring i Moskva. Han har icke själv gått in i något offentligt svaromål. Det är väl delvis uttryck för en diplomatisk kutym, och det är väl också i detta speciella fall uttryck för en välkänd personlig tillbakadragenhet. Därför vill jag gärna, herr talman, begagna detta tillfälle att understryka denne tjänstemans rätt unika kompetens och integritet och upprepa det förtroende jag som svensk utrikesminister har för Gunnar Jarring.

Herr talman! Utrikesministern vill nu ge intryck av att ingen oklarhet kan råda om den svenska Moskvaambassadens villkor för att överlämna nobelprisinsignierna till Solzjenitsyn. Det är bra om det är så nu. Men herr Wickman vet ändå att en rad bedömare och journalister inte bara i Sverige utan i flera andra länder har förvånats och ibland upprörts över den snäva hållning som svenska myndigheter tycks ha intagit gentemot Solzjenitsyn. Om man går till det helt offentliga materialet, finner man att t.ex. statsministerns artikel i New York Times förra året ledde till nya missuppfattningar. Ett felaktigt påstående från herr Palme om Solzjenitsyns förläggare ökade förvirringen. Den jämförelse som statsministern gjorde i sin artikel bidrog till bilden att den svenska regeringen inte ville förstå att ett överlämnande av nobelpriset var en litterär händelse, en del av det kulturutbyte mellan länderna som ambassader skall ägna sig åt enligt Wienkonventionen. När Sveriges statsminister sökte förklara sin inställning till en ceremoni för Solzjenitsyn drog han följande parallell: ”Vi har aldrig arrangerat några fester med antikrigsgrupper på den svenska ambassaden i Washington.” Jag anser att den parallellen är grovt felaktig. Intrycket blev alltså att regeringen var negativ till att blanda in den svenska ambassaden i Moskva. Och det är naturligtvis ingen slump att Solzjenitsyn själv har upplevt saken på det sättet. Hans replik till herr Palme förra året var ganska tydlig: ”Är nobelpriset verkligen ett tjuvgods som man måste överlämna inför stängda dörrar utan vittnen?” Häromdagen sade Solzjenitsyn som kommentar till herr Wickmans uttalande att han ansåg det ”skymfande” när det svenska utrikesdepartementet fortsätter att betrakta ett överlämnande av nobelpriset ”som en politisk händelse, inte som en tilldragelse inom kulturlivet”. Tror herr Wickman att alla kritikerna är ledda av dåliga motiv eller bristande kunskaper om folkrätt? Menar verkligen utrikesministern att Sverige här har agerat på ett rakt och frimodigt sätt, som skapat förtroende och klarhet? Jag accepterar däremot självklart en distinktion mellan å ena sidan vilka former prisöverlämnandet skall ha och å andra sidan vår hållning i sak till vad som har inträffat i Sovjetunionen. Det avgörande nu är därför — jag upprepar det — att slå fast den svenska opinionens fördömande av de sovjetiska förföljelserna mot Solzjenitsyn. Det är ett nästan ofattbart mod som nobelpristagaren visar i sin kritik av ofriheten och i sina upprepade uttalanden inför en hel värld. Under stigande svårigheter fortsätter Solzjenitsyn nu sitt lysande författarskap. Han har gett röst åt miljoner människor som måste tiga. ”I makthavarnas effektiva åtgärder emot honom kan han avläsa sin egen makt”, skrev Vilhelm Moberg häromdagen. Ingen oklarhet i ord och handlingar får nu dölja den beundran och den tacksamhet som vi i Sverige måste känna inför Alexander Solzjenitsyn.

Herr talman! Fru Nordlander har frågat inrikesministern om han anser att utbyggnader av i Stockholm befintliga statliga verk står i överensstämmelse med av riksdagen beslutad inriktning på utlokalisering av dessa. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Riksdagen beslutade 1971 att omlokalisera en del av den centrala statsförvaltningen i Stockholm. Frågan om eventuella ytterligare omlokaliseringar är för närvarande föremål för utredning. Oberoende av omlokaliseringen är det nödvändigt att de statliga myndigheterna får anpassa sin organisation till förändringar i arbetsuppgifterna. Endast härigenom kan medborgarnas och statsmakternas krav på förvaltningen tillgodoses. Mitt svar på fru Nordlanders fråga är alltså: Ja.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det var kort och inte särskilt innehållsrikt, och därför vill jag något utveckla min fråga. För inte så länge sedan var det debatt här i kammaren om utflyttning av ett antal statliga verk till andra orter i landet, med dragkamp mellan kommunerna om var verken skulle placeras. Nu aktualiseras en andra etapp av utflyttning. I pressen och bland de statligt anställda pågår debatten om vilka som skall drabbas i den här omgången. Men samtidigt som den debatten pågår sker i Stockholm även en utbyggnad och nybyggnad av andra statliga institutioner. Några kan nämnas: skolöverstyrelsens m.fl. institutioners stora nybygge i kvarteret Garnisonen på Östermalm, nybyggnad av polishuset i kvarteret Kronoberg på Kungs holmen och en planerad utbyggnad vid riksrevisionsverket på Lilla Essingen. ”Vanliga människor”, om jag får använda ett myntat uttryck, undrar om de ansvariga politikerna alltid är medvetna om vad de sysslar med. Jag vidarebefordrar frågan. Är det nödvändigt och försvarbart att den utbyggnad som görs och planeras av statliga verk förläggs till centrala Stockholm? När det gäller rikspolisstyrelsens nybygge råder delade meningar.

Samma mening har vi när det gäller utbyggnaden på Lilla Essingen. Det är en synnerligen olämplig plats att göra en utbyggnad på. Lilla Essingen är en del av Stockholm som redan nu är mycket hårt exploaterad. Inte minst ur miljösynpunkt borde utbyggnader där undvikas. Trafiksvårigheterna kommer att bli minst lika stora som på Kungsholmen, som jag förut talat om. Stora kostnader för nya trafiklösningar kommer på kommunen. När nu utredningar pågår om utflyttning av statliga verk från Stockholm, borde man inte då i första hand titta på de nyoch utbyggnader som planeras? Skulle det inte ur såväl kostnadsoch personalsynpunkt som inte minst miljövårdssynpunkt vara en bättre lösning att redan vid planeringen utgå från en annan förläggning av dessa?

Herr talman! Herr Boo har frågat mig om jag avser att i den kommande propositionen om ändring i vallagstiftningen föreslå, att valsedlar av hålkortstyp skall begagnas vid 1973 års val trots att kassetter inte kommer till användning. Regeringen har funnit att själva röstningen vid 1973 års allmänna val inte bör ske med valboxar och kassetter. En följd härav blir att röstningen vid 1973 års val kommer att få ske på i huvudsak samma sätt som tidigare. Under remissbehandlingen av valtekniska utredningens förslag angående en maskinell valteknik har framhållits att den slutliga sammanräkningen 1970 var mycket betungande för länsstyrelserna. Inom justitiedepartementet undersöks för närvarande möjligheterna att underlätta sammanräkningsarbetet för länsstyrelserna. En fråga som därvid prövas är om och i vilken utsträckning arbetet med rösträkning och mandatför delning kan förenklas genom att man använder valsedlar med maskinläsbar information — dvs. hålkortsvalsedlar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga var den presskommuniké av den 28 mars som meddelade samma sak som nu svaret innehåller. Jag är självfallet beredd att understryka att det inte är möjligt att gå till val med kassetter och valboxar efter de diskussioner som förevarit om säkerheten i detta system. När det gäller frågan om hålkortsvalsedlar kommer där in i bilden de olägenheter, både tidsmässigt för nomineringsförfarandet och kostnadsmässigt, som har diskuterats.

Därför var det för mig angeläget att få ett svar på hur man ser på denna fråga inom departementet. Det måste vara viktigt att vi ger partierna tidsmässigt så hyggliga ramar som möjligt för att kunna åstadkomma en riktig nominering till de tre val som skall förrättas. Eftersom den utlovade propositionen är avsedd att läggas fram de sista dagarna av vårsessionen kan riksdagen självfallet inte hinna realbehandla propositionen. Därmed kommer det att under hela sommaren stå oklart vilket förfarande beträffande typ av valsedlar som kommer att beslutas av riksdagen. Jag vill till justitieministern ställa frågan om det är tänkbart att denna proposition framläggs så tidigt att den hinner realbehandlas under vårsessionen.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av turistutredningens förslag beträffande Åreprojektet. Vid remissbehandlingen av utredningens förslag framkom vissa synpunkter som kräver klarlägganden innan slutlig ställning kan tas till projektet. Jag uppdrog därför den 17 mars åt en särskild arbetsgrupp att utföra vissa kompletterande undersökningar. Arbetsgruppen består av företrädare för bl.a. statliga och lokala intressen. Arbetsgruppen skall redovisa sitt uppdrag under hösten 1972.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

Man kan förstå det med hänsyn till den stilla vind som för närvarande blåser inom turistlivet i Sverige, samtidigt som man upplever hur hela fritidskonsumtionen får en allt starkare ökning. Mot denna bakgrund ställde jag alltså min fråga. Jag blev något bekymrad över att det svar som jag nu fått i stort sett är detsamma som tidigare lämnats i pressen. Det vittnar väl om en osäkerhet hos regeringen och jordbruksministern. Måhända skapas också osäkerhet hos andra — jag tänker t.ex. på de ambitioner man har inom Reso att förverkliga vissa projekt i Jämtland. Man avvaktar för att se vad det blir av det statliga engagemanget. Man kan väl i och för sig förstå att det finns anledning att göra kompletterande undersökningar, som jordbruksministern säger i svaret. De förväntningar man ställer inom det berörda området — och kanske över huvud taget inom svensk turism — är dock av det slaget att det hade varit värdefullt om jordbruksministerns tongångar hade varit något mera positiva i fråga om ambitionen att förverkliga Åreprojektet. Men kanske skall turistutredningen bli en av de många utredningar vi haft som lagts i en skrivbordslåda och inte blivit föremål för ytterligare åtgärder. Jag vill gärna höra jordbruksministerns personliga synpunkter på detta och inte bara ”vi har lämnat över, vi har inte tagit någon ställning”. Det skapar ingen klarhet i det läge som vi befinner oss i. Jag beklagar alltså att svaret inte kunde ge mera. Jag hade hoppats att jordbruksministern i svaret skulle ha sagt någonting som kunnat stilla den oro som i dag råder. Den oron markeras framför allt av att vi har en stigande fritidskonsumtion som ökar i sådan takt att det är angeläget att vi inte förhalar tiden och därmed försummar våra möjligheter på turismens område.
Herr talman! De synpunkter som kommer fram i mitt svar är naturligtvis mina personliga synpunkter — jag har självfallet inga från mig själv såsom statsråd avvikande synpunkter på denna fråga. De förväntningar man ställer i både turistkretsar i allmänhet och inom detta speciella område behöver inte påverkas vare sig positivt eller negativt av det svar jag har lämnat. Utredningen hade nämligen inte föreslagit att jag i år skulle föreslå riksdagen att projektet skulle byggas ut; den hade föreslagit en andra etapp som nödvändiggjorde vissa planeringar och projekteringar, och efter ett eller två år skulle jag enligt utredningen återkomma till riksdagen med slutgiltigt förslag. Jag har emellertid funnit att det gäller att påskynda det arbetet. Remissmyndigheterna och remissorganen har pekat på en rad frågor som måste undersökas närmare innan man kan ta itu med andra etappen. Den arbetsgrupp jag har tillsatt har alltså tillkommit för att påskynda arbetet och inte för att fördröja det. Det är många frågor man måste utreda, och jag kan nämna ett par. Själva marknadsföringen är inte tillräckligt belyst och inte heller de ekonomiska konsekvenserna för de kommuner som skall engageras i projektet. Man har inte tillfredsställande klarat ut transportfrågan, som är mycket väsentlig. När det gäller sysselsättningseffekterna vill vi dessutom gärna utreda om man möjligtvis kan bygga ut det här stora projektet i etapper, så att man på det sättet skapar en jämnare sysselsättning, i stället för att bygga ut hela projektet på en gång med en massa anställda och sedan avveckla det hela. Det här är det meningen att arbetsgruppen skall belysa tillsammans med många andra frågor, och den skall göra det snabbt för att vi verkligen skall kunna ta ställning till den här frågan i enlighet med utredningens ursprungliga förslag.

Herr talman! Tack, herr jordbruksminister! Nu har jag fått veta väsentligt mer än i svaret, och jag är glad över det. Men låt mig ändå erinra om att svenska turismen kanske inte är en så liten fråga som man ibland vill göra gällande. När det talas om turism kan man ju emellanåt få en känsla av att den är en leksak som man på något sätt måste ha, i större eller mindre utsträckning, beroende på var man bor. En analys av nationalräkenskaperna ger ändå vid handen att den svenska fritidskonsumtionen, i vid mening sedd, inte är så liten. Den uppgår faktiskt till ungefär en fjärdedel av den totala privata konsumtionen — dvs. av en fritidsomsättning i vårt land på 20—25 miljarder. Därav utgör fritidsresandet en mycket betydande andel. Man kan överslagsmässigt räkna med att de svenska privathushållen årligen lägger ner ca 10 miljarder, alltså i runda tal 3 000 kronor per hushåll, på fritidskonsumtion av skilda slag. Av dessa pengar går ca 7 miljarder till konsumtion inom landet. Faktum är att 70 procent av svenskarna aldrig åker utomlands. De 30 procent som gör det, gör det i mycket korta perioder. Det är klart att en satsning skall ske i det område som är mest attraktivt i vårt land, och jag begriper att det är angeläget att man då gör den i Norrland, och enligt förslaget i Åreområdet. Jag vill ha sagt det här mot bakrunden av vad jordbruksministern anförde. Givetvis skall vi utreda de här frågorna. Jag vill ta statsrådets senaste yttrande som ett löfte om att de förhoppningar man har verkligen kommer att infrias.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat om jag inför Nr 57 de till i maj och juni planerade skogsgödslingarna i exempelvis Värmland Torsdagen den kan redovisa undersökningsresultat från den i mars 1971 tillsatta 13 april 1972 arbetsgruppen för det moderna skogsbrukets inverkan på miljön. Den arbetsgrupp som herr Magnusson avser har tillsatts av naturvårdsverket. Enligt vad jag inhämtat kommer arbetsgruppen att avlämna en rapport inom den närmaste tiden. I denna kommer att redovisas bl.a. skogsgödslingens omfattning och dess inverkan på vegetation, djurliv, mark och vatten. De undersökningsresultat som herr Magnusson efterlyser kan alltså inte redovisas nu.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

En kraftig opinion mot de här planerna har kommit till uttryck bl.a. i Filipstads kommun, där hälsovårdsnämnden begärt att någon flygbesprutning inte skall få utföras närmare strandkanten än 100 meter. Man har också krävt att gödselmedeln skall läggas upp på ett hårt underlag. Helst bör lagringsplatserna asfalteras och inhägnas. Detta är givetvis viktigt för att undvika att djur kommer i beröring med gödselmedlet. Förra sommaren blev ju tre kor förgiftade till döds, och två andra var nära att omkomma därför att de druckit vatten som innehöll gödselmedlet urea. Nu är det väl klart att även om man bestämmer att besprutning inte får ske närmare strandkant än 100 meter, så har man därför inga garantier för att medlet inte kommer ner i sjöarna. Det följer givetvis med olika vattendrag ut i dessa; det behöver väl för resten inte blåsa så värst mycket för att medlet skall föras ut över vattnet. Dessutom tillkommer att det gödselämne man tänker använda — ammoniumnitrat — snabbare förorenar grundvattnet än t.ex. urea, och det kommer naturligtvis också den vägen ut i sjöarna. Detta förhållande är man givetvis medveten om, och det har som sagt förorsakat en kraftig opinion. I Filipstadsbygden hade häromdagen inte mindre än omkring 3 000 personer skrivit på listor där man protesterar mot alla sådana här besprutningar. Jordbruksministern och jag har ju tidigare här i kammaren diskuterat skogsgödslingens effekter på miljön. Vi kom väl åtminstone överens om att dessa effekter bör utforskas närmare. Det finns ju forskare som varnar för följderna och som bl.a. säger att höga halter av nitrat i dricksvatten kan ge upphov till en blodsjukdom hos små barn, något som väl bör observeras i det här sammanhanget. Nu diskuteras ju kravet att en omvänd bevisföring skall gälla vid användning av kemiska medel i vår miljö. Senast har detta kommit till uttryck i förslaget till socialdemokratiskt miljöprogram. Nödvändiga forskningsresultat vad gäller skogsgödslingens effekter bör också enligt min mening sättas in i ett sådant sammanhang. 1. Anser inte jordbruksministern att det vore motiverat att forskningsresultat som kunde ge klara besked om skogsgödslingens effekter redovisades innan gödslingar i så stor skala, som det här är fråga om, vidtages? 2. Om gödslingarna kommer till stånd, vilka säkerhetsföreskrifter vill jordbruksministern då förespråka?
Herr talman! Jag har inte kunnat redovisa den här utredningen, som naturvårdsverket har låtit göra genom sin arbetsgrupp, helt enkelt av det skälet att den inte är slutförd. Nu får man emellertid inte av detta dra den slutsatsen att det inte har förekommit något forskningsarbete, några undersökningar om gödslingens inverkan på växtligheten, djurlivet, marken och vattnet. Vid de olika institutionerna har ju i minst 30 år utförts en viss forskning. Jag erkänner att den har intensifierats först under de senaste 10 åren. Skogshögskolan har bedrivit forskning just om skogsgödslingens effekt på grundvattnet, och resultaten av denna forskning har vi i handom för närvarande. Man har undersökt gödslingen med urea och funnit att nitratkvävehalten har höjts, men obetydligt. Nu används ju andra gödslingsmetoder, och man gödslar med ammoniumnitrat. Det råder inget tvivel om att det har haft en litet mera ogynnsam effekt. Under 1972 skall man göra jämförande mätningar efter en slutavverkning i de gödslade och ogödslade bestånden. Men det jag har att rätta mig efter för närvarande, herr talman, är att de undersökningar som hittills utförts vid alla de institutioner vi har, inte har visat att man behöver hysa några farhågor för inverkan på mark och vatten, växter och djur av den skogsgödsling som i dag äger rum. Jag kan emellertid säga att forskningen naturligtvis skall pågå i ökad omfattning, och den dag forskningen ger vid handen att risker är förknippade med den här gödslingen, då skall man antingen förbjuda den eller, om den kan tillåtas, bestämma de villkor som skall gälla för gödslingen. Jag utgår ifrån att den gödsling som skall ske nu i vår och i sommar kommer att ske på det sätt våra myndigheter, som har ansvar för detta, föreskriver. Om forskningsresultaten ger vid handen att åtgärder bör vidtas, är vi beredda att vidta de åtgärderna.
Herr talman! Jag hade hoppats att jordbruksministern skulle vilja säga någonting om just säkerhetsföreskrifterna för sådana här besprutningar. Det visar sig nämligen att Uddeholmsbolaget ådagalägger rätt stor nonchalans, som jag uppfattar det, mot opinionen i det här sammanhanget. Så får man i alla fall tolka det förhållandet att bolaget vid sjön Gräsmangen, som också utgör en kommunal vattentäkt fastän i en annan kommun än Filipstads, avser att för det första ha lagringsplatsen så nära som 75 meter från strandkanten och för det andra att utföra både starter och landningar ut över sjön — någonting som måste betecknas som mycket olämpligt. Vad det sedan gäller resultaten av undersökningar av skogsgödslingens effekter, så är jag mycket skeptisk mot att man skulle kunna få fram ett — Nr 57 resultat genom undersökningar inom kort tid, i varje fall beträffande Torsdagen den urea. Men jag läste i en tidningsartikel ett uttalande som forskningschefen 13 april 1972 Lennart Hannerz vid naturvårdsverket hade gjort för inte så länge sedan och där han påvisade en mängd effekter som kan uppkomma genom kvävegödsling även i skogen. Han säger: ”Höga halter av nitrat i dricksvatten kan leda till en blodsjukdom — — — hos små barn.” Andra effekter kan också uppkomma — genetiska skador kan uppstå, påpekar forskningschefen Hannerz. ”Nitrit som omvandlas till nitrosaminer i magoch tarmkanal är kända för att vara cancerframkallande”, heter det i uttalandet. En annan sak som forskningschefen Hannerz pekat på är den funktion som kvävet kan ha för igenväxningen av våra sjöar; den får troligen större och större betydelse. Det här med ammoniumnitrat tror jag för min del är sämre för miljön, men det är möjligt att man där kan få fram snabbare forskningsresultat, därför att det ger utslag på ett tidigare stadium. När det gäller urea binds ju kvävet i marken, och det är väl då ganska svårt att få fram effekten på kort tid. Annars är jag mycket nöjd med att jordbruksministern säger att den dag man får fram resultat är man villig att ta ställning. Men jag ifrågasätter ändå, mot bakgrund av den diskussion som har förts om den s.k. omvända bevisföringen, om det inte vore motiverat att man verkligen försökte sätta käppar i hjulet för bolagen när det gäller att skogsgödsla med medel som man inte vet någonting om följderna av.
Herr talman! Om man går till det fall vi diskuterat — den här speciella gödslingen i Värmland — så kan jag nämna att jag fått kännedom om att hälsovårdsnämnden träffat en uppgörelse med bolaget om att gödslingen inte får ske närmare än 100 meter från den aktuella sjön. Nu har naturvårdsverket gjort ett försök med gödsling i närheten av en sjö för att försöka få fram effekterna. Den sjö det gäller är på 6 hektar, dess djup är 2,5 meter och man har gödslat på 100 procent av nederbördsområdet. Detta skall jämföras med den aktuella gödslingen i Yngen — där är det bara 6 procent av nederbördsområdet som skall komma i fråga. Då vågar naturvårdsverket utgå från att effekten inte blir på något sätt farlig utan att man skulle kunna tillåta den här typen av skogsgödsling. En sak som det är bra att hålla i minnet i detta sammanhang — det gäller inte bara skogsgödslingen utan det gäller gödslingen inom jordbruket också — är den ekonomiska aspekten. Det kan inte vara ett intresse för något bolag eller för någon person att använda mer gödsel än som är absolut nödvändigt. Och de experter som jag rådgjort med menar att om man använder givor som inte är för stora så skall det inte vara farligt. Men det är som jag sade till herr Magnusson i Kristinehamn: Forskningen pågår, vi får bättre mätinstrument, bättre testmöjligheter. Ger det vid handen att det är fara å färde, då måste vi vidta åtgärder.

Herr talman! Herr Nisser har frågat om jag anser det lämpligt att en statlig myndighet fattar beslut om genomgripande förändringar i en jordbruksbygd utan samråd med berörda lantbrukare. Herr Nisser torde med sin fråga avse den verksamhet som lantbruksnämnderna bedriver. Nämnderna gör för olika områden inventeringar, som bl.a. upptar brukningsenheternas storlek, inriktning och byggnadsbestånd samt jordbrukarnas planer och önskemål. Genom inventeringarna får nämnden upplysning om vilka fastigheter som är lämpliga att bygga ut. Inventeringarna ger vägledning för nämnden i fråga om ärenden rörande markdispositioner eller statligt stöd i olika former. Först när ett enskilt ärende avgörs av lantbruksnämnd fattas sådant beslut som kan medföra förändring i bygden. De av ärendet direkt berörda lantbrukarna är då hörda av nämnden.

Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för att han har besvarat min fråga. Bakgrunden till frågan är händelser som för kort tid sedan timade i Askersby, Angersby, Mörkerud, Persby och Munkebacka byar, som ligger ett stycke från Sunne i Fryksdalen i Värmland. Där finns nu 20 familjejordbruk, och en dag för inte så länge sedan fick 17 av dessa jordbrukare plötsligt besked om att de i framtiden eventuellt skulle bortrationaliseras. Här är inte platsen att detaljkritisera en viss nämnds handlande, och ännu mindre enstaka tjänstemän eller befattningshavare. Det skall jag heller inte göra. Men jag tycker att man måste kritiskt granska och ta upp till diskussion det svalg som otvivelaktigt finns mellan det statliga organets handlande, i detta fall lantbruksnämnden, och gemene man. Här har lantbruksnämnden skisserat upp en plan, som innebär att av 20 lantbruk skall göras tre större jordbruk, och det har skett helt över huvudet på dem som kommer att beröras av planen i fråga. Det anser jag inte vara demokratiskt, och det står inte heller i överensstämmelse med den insyn som vi alla talar så vackert om. Det befrämjar heller inte ett förtroendefullt samarbete mellan allmänheten och det statliga organ som det här gäller. Man kan faktiskt ställa sig frågan om bönderna är till för lantbruksnämnden i stället för tvärtom, som borde vara fallet. Det vore mycket önskvärt om jordbruksministern ville medverka till att utfärda sådana direktiv när det gäller ingripanden av större vikt i en bygd, att man på ett mycket tidigare stadium tar kontakter mellan lantbruksnämnderna och allmänheten. Det tror jag skulle underlätta arbetet för nämnderna och ta bort mycket bekymmer för dem som i framtiden kanske kommer att bli bortrationaliserade på ett eller annat sätt.

Herr talman! Det är farligt att ge den bild av lantbruksnämndernas verksamhet som herr Nisser här har givit, ty det är en helt felaktig beskrivning av lantbruksnämndernas sätt att arbeta. Lantbruksnämnderna har att i verkligheten omsätta de beslut som riksdagen fattat, och för att kunna göra det måste nämnderna naturligtvis göra vissa inventeringar och undersökningar rörande förhållandena i en bygd. När en lantbruksnämnd skall gå till praktisk handling måste man veta hur det ser ut i bygden och vilka gårdar som kan eller inte kan vara bestående. Talet om att lantbruksnämnden i en bygd med 20 jordbrukare har bestämt att 17 skall rationaliseras bort ger en fullständigt felaktig bild av verkligheten. Sådana beslut kan inte lantbruksnämnden eller lantbruksstyrelsen fatta; det är knappast möjligt för riksdagen att fatta sådana beslut. En jordbrukare som är nöjd med den mark han har och tycker den räcker för honom, får behålla den så länge han lever, och hans son får ta över gården efter honom och ha den så länge han lever, och hans son efter honom. Ingen lantbruksnämnd i världen kan ta ifrån honom den gården. Vad som har hänt i det här aktuella fallet — som man naturligtvis inte bör diskutera i riksdagen — är att lantbruksnämnden förvärvat gårdar som jordbrukare har velat sälja. Det är ju först om någon vill sälja som ett ärende kan bli aktuellt. Lantbruksnämnden har låtit två jordbrukare i bygden få köpa dessa gårdar, nämligen de jordbrukare vilkas gårdar nämnden bedömt på sikt kommer att vara bärkraftiga. Det är klart att de som inte har fått köpa marken blir missbelåtna, men det kan man inte göra någonting åt — lantbruksnämnden måste ju sälja till den som nämnden anser bäst behöver arealen. Det finns ingen anledning att ge lantbruksnämnderna några andra riktlinjer än de de har; de skall när en gård skall säljas bedöma vem som bör få köpa den. Det kan de göra med ledning av de inventeringar de har gjort. I detta område råder det en stor jordhunger, och detta var de första gårdar som var möjliga att köpa. Det finns därför ingen anledning att ändra instruktionerna för lantbruksnämnderna. Dessutom har vi sett till att det i lantbruksnämnderna finns företrädare för jordbrukarna, vanligtvis aktiva bönder som känner bygden och kan bedöma dessa ting.
Herr talman! Vad jag ville ta upp var något som jag tycker är mycket viktigt, nämligen informationerna mellan detta statliga organ och allmänheten. Jag ville inte ge någon vrångbild av lantbruksnämnderna — det har jag ingen anledning att göra. Men det vore önskvärt om det på ett tidigare stadium — redan vid planeringen — kunde tas kontakt för att diskutera igenom problemen med de berörda parterna. Herr jordbruksministern måste ju förstå att ett sådant här fall gör att många jordbrukare blir bekymrade för framtiden. Det är ju inte så roligt att sköta ett företag, en gård, när man vet att man egentligen borde vara bortrationaliserad, för att uttrycka det milt. Jag har för mig att det sägs i expropriationslagen att man vid vissa tillfällen kan expropriera för att bilda större jordbruk, men jag tror inte det har förekommit. Jag hoppas att det inte heller kommer att gripande förändringar i en jordbruksbygd förekomma. Jag tycker det vore önskvärt om jordbruksministern ändå ville försöka åstadkomma att kontakterna mellan lantbruksnämnder och enskilda jordbrukare blev bättre.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingenting emot att kontakterna blir ännu bättre, men det finns som regel ingenting att anmärka på umgänget mellan lantbruksnämnderna och jordbrukarna i bygden. Men så mycket står väl klart för var och en att det inte är möjligt att i denna lilla bygd i eviga tider ha 20 jordbruksenheter. Det skulle betyda att till sist ingen av dem kommer att kunna dra sig fram på mänskliga villkor. Därför måste man inventera och se vilka av dessa 20 fastigheter som på sikt kommer att kunna vara bestående. Därvid har nämnden att ta många hänsyn och göra stora undersökningar. Detta sker i samråd med jordbrukarna. Men något konkret beslut kan nämnden inte fatta förrän den har ett konkret ärende att ta ställning till. Man får vara mycket försiktig så att man inte skrämmer med expropriationslagen, ty den tillämpas inte. Det är först sedan en jordbrukare i denna bygd förklarat sig villig att sälja som lantbruksnämnden har möjlighet att påverka försäljningen, och det skall den göra. Den direkt berörde lantbrukaren har möjligheter att komma till tals. Om den som ursprungligen hade fått lov av säljaren att köpa inte får förvärvstillstånd av lantbruksnämnden, äger han rätt att få sin sak prövad hos lantbruksstyrelsen. Men det är väl alldeles klart, herr talman, att nämnden måste göra utredningar och inventeringar så att den, när den ställs inför ett konkret fall, kan ta ställning på så vederhäftiga grunder som möjligt. Jag förstår alltså inte vilken anmärkning man kan rikta mot nämnden i detta fall, då den gjort den inventering den är skyldig att göra.

Herr talman! Herr Wirmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av näringsfrihetsombudsmannens skrivelse angående konkurrensförhållandena inom luftfarten. NO:s skrivelse behandlar SAS:s verksamhet som linjetrafikföretag och dess verksamhet utanför detta område. NO berör också vissa principer i den skandinaviska charterpolitiken. Skrivelsen har remissbehandlats. SAS: verksamhet är liksom charterpolitiken inte endast en svensk angelägenhet. Det skandinaviska samarbetet på luftfartens område förutsätter att frågor av detta slag samordnas mellan Sverige, Danmark och Norge. Min avsikt är också att vid ett skandinaviskt transportministermöte under maj månad ta upp NO:s skrivelse till diskussion.

Herr talman! Jag vill efter herr Wirmarks inlägg bara säga, att det naturligtvis är helt fel att påstå att den svenska regeringen inte skulle ha en ståndpunkt i denna fråga. Jag vill emellertid upprepa vad jag sade i mitt svar. Det är inte Sverige som ensamt skall ha en uppfattning om näringsfrihetsombudsmannens skrivelse rörande SAS:s verksamhet. Det är de skandinaviska länderna, Sverige, Danmark och Norge, som skall ha en gemensam uppfattning, eftersom SAS inte är ett svensk företag utan ett skandinaviskt.

Herr talman! Till det sista vill jag säga att regeringarna såväl i Sverige som i de andra länderna i Skandinavien måste tänka även på resenärerna och deras intressen. Den åsikt jag har hävdat stämmer väl överens med de åsikter som har kommit fram vid debatt i danska folketinget och i dess beslut. Kommunikationsministern ger i dag inte något besked om hur han i sak tänker. Får jag då fråga honom: Vad är det som talar emot att man gör den avvägning som NO har förordat? Det gäller ju att skapa en ordning som ger säkrare garantier för konkurrens på lika villkor och som kan bli till fördel för resenärer, andra reseintressenter och för SAS självt. Det är väl ingen nackdel att alla de faktorer som är obelysta blir offentligt belysta. Hittills har SAS kunnat säga nej och regeringarna har följt SAS. Någon offentlig vädring av argumenten för och emot har inte skett.